Herr talman! Jag är nogsamt medveten om det här problemet. Nu är det i och för sig inget nypåkommet problem. Transporterna på järnvägen har på den här sträckan under lång tid gått med dåligt ekonomiskt underlag, så situationen är inte i och för sig en följd av det senaste trafikpolitiska beslutet. En svårighet i den här bilden är ju geografin. Om man tittar på järnvägsnätet i det område som Leif Marklunds fråga berör, så kan man konstatera att järnvägen tyvärr innebär en väsentligt längre transportsträcka än vad som kan erbjudas vid lastbilstrafik. Även när SJ ger ett anbud som per ton och kilometer är betydligt lägre än vad som erbjuds vid lastbilstrafik, blir ändå totalkostnaden högre. Nu hoppas jag att den översyn av banavgifterna, som regeringen nu har bett banverket göra, skall medverka till att stärka SJ:s konkurrenskraft på olika sträckor. Vilken effekt det kan ha på de transporter som Leif Marklunds fråga berör kan jag för dagen inte bedöma. Men som komplettering till mitt tidigare svar, och som svar på Leif Marklunds nu ställda fråga, vill jag säga att det är självklart att regeringen noga följer effekterna ur regionalpolitisk synpunkt. Vi får sedan i ett vidare sammanhang pröva vilka åtgärder som kan bli erforderliga.
Herr talman! Jag tackar för den kompletterande upplysning jag fick av kommunikationsministern. I min inledning sade jag att den här utjämningen av banavgifterna naturligtvis kommer att bidra till att förbättra möjligheterna. Men jag är rädd för att den frågan blir aktuell i kommande diskussioner, där arbetsmarknadsministern måste ta det ansvar som man normalt får ta i sådana här situationer.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat hur kommunikationsdepartementet avser att agera för att förhindra en fortsatt expansion av flygtrafiken och för att föra över resenärer till mer miljövänliga och resurssnåla transportmedel. Inrikesflyget och särskilt regionalflyget har ökat snabbt under de senaste åren. Orsakerna är flera. Samlokaliseringen av inrikesflyget till Arlanda, utvecklingen av linjenät samt olika rabattformer är några exempel. Tillgången till flygplatser även på mindre orter har också bidragit till utvecklingen. Det ökande passagerarantalet är, som jag ser det, ett klart uttryck för att flyget uppfattas som ett konkurrenskraftigt och effektivt transportmedel. Genom den samverkan som finns mellan SAS, Linjeflyg och regionalflygbolagen har också de mindre orterna i landet fått en klart förbättrad trafikförsörjning. I de regioner som tidigare saknat tillgång till snabba och effektiva transporter har detta naturligtvis haft stor betydelse för den regionala utvecklingen. Ett viktigt inslag i regeringens trafikpolitik är att varje transportslag skall bära sina egna samhällsekonomiska kostnader. Som ett led i dessa strävanden kommer en miljöskatt för inrikesflygtrafiken att införas. För att erbjuda resenärerna ett konkurrenskraftigt och miljövänligt transportalternativ planeras en utveckling av snabbtågsförbindelser på vissa sträckor. Med ett rättvisande trafikpolitiskt kostnadsansvar som grund är det sedan den enskilde resenären som fritt skall kunna välja mest lämplig transportlösning.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, men jag är inte speciellt nöjd. Flyget kräver ungefär tio gånger mer energi per passagerarkilometer än tåget. Om tågen är fulla, blir skillnaden ännu större. Den skatterabatt som flyget har tycker jag att man skulle sluta ge. Om jag var kommunikationsminister, skulle jag inte kunna sova gott på natten — med tanke på den kunskap som i dag finns om trafikens skadeverkningar och den prognos för trafikutvecklingen som föreligger. Okänsligheten för folkopinioner finns också med i bilden, t.ex. när det gäller vägbygget på västkusten. Men andra platser kan också nämnas som det inte har talats om särskilt mycket i massmedia. Om man vill uppnå effekter, behövs det ekonomiska styrmedel. Låt det exempelvis vara samma skatt på flygbränsle som på eldningsolja för bostäder! Den miljöskatt som kommer är ganska obetydlig. Ge SJ utvecklingsstöd och låt bli att ge flyget skattebefrielse. Om vi vill uppnå effekter beträffande miljön — och det är av nöden i dag, eftersom läget är krisartat med tanke på den miljöförstöring som pågår — måste vi också vara villiga att satsa pengar. Sänkta priser inom SJ, höjda skatter i luften och höjda bensinpriser på vägen skulle till en del vara en lösning på problemet. Det gäller ju att få människor att välja rätt trafikmedel. Det är viktigt för naturen och för framtiden.
Herr talman! Enligt Ragnhild Pohanka skulle jag sova dåligt. Det har jag hört tidigare när jag var invandrarminister. Men jag tror inte att man gör ett bättre jobb i regeringen om man sover dåligt på nätterna. Det handlar här om svåra avvägningsfrågor. Den förmyndarmentalitet som Ragnhild Pohanka ger uttryck för tycker jag är utomordentligt betänklig. Ragnhild Pohanka säger att kommunikationsministern är okänslig för folkopinioner. Men jag är nogsamt medveten om att det när det gäller vägbygget på västkusten finns en stark folkopinion för detta vägbygge. Likaså finns det en stark opinion i de regioner där avstånden är stora för att man skall få tillgång till regionalflyg. Jag råkar själv bo i en kommun där man under många år har kämpat för att få ett regionalflyg. Tack vare min företrädares insatser kunde stöd ges för ett regionalflyg som sträcker sina tentakler in i Västerbottens inland. Jag är övertygad om att det finns en stark opinion för den insatsen — för övrigt en mycket viktig regionalpolitisk insats. Är miljöpartiet emot att man i avlägsna delar av landet får tillgång till det snabba och effektiva kommunikationsmedel som flyget utgör? Vidare är vi medvetna om de miljöproblem som hör ihop med flyget liksom med en hel del andra kommunikationsmedel. Det gäller att rena vid källan, som riksdagen har sagt. Miljöskatten är till för att stimulera och pressa på, så att flygbolagen utvecklar renare motorer. På det sättet medverkar man till en minskning av de negativa miljöeffekterna. Vi har redan sett resultat när det gäller sådana insatser.
Herr talman! Det är inte min önskan att kommunikationsministern skall sova dåligt. Jag sade bara att jag skulle göra det — och det är litet skillnad. Jag ger inte alls uttryck för någon förmyndarmentalitet. Hittills har ju flyget subventionerats genom skattelättnader och olika rabatter. Flygplatserna understöds kommunalt och regionalt. Jag tycker att flyget skall bära sina egna kostnader. Om flyget fick göra det, skulle antalet flygresenärer genast bli mycket mindre. Under en tid kunde man subventionera den miljövänliga trafik som SJ har. Miljöskadorna borde räknas in i priserna. Då skulle SJ hamna i ett mycket bättre läge än andra trafikslag. Någon förmyndarmentalitet är det alltså inte fråga om. Men om andra får bära sina egna kostnader, skall också flyget göra det.
Herr talman! I och med den nya trafikpolitiken vägs miljöeffekter och miljökostnader in i bilden för olika trafikslag. En utveckling är på gång när det gäller järnvägstrafiken. Via banverket satsar man på infrastrukturutvecklingen. Vidare finns det ett nytänkande inom SJ. Låt oss stödja detta! Men säg inte att människor i avlägsna delar av landet inte skall få tillgång till en snabb och bekväm flygförbindelse!
Herr talman! De som bor i avlägsna trakter här i Sverige bör naturligtvis prioriteras när det gäller användandet av flyget. Men expansionen t.ex. av flygplatsen i min hemstad — man räknar med en tredubbling fram till år 2000— är ganska häpnadsväckande. I stället kunde man ju satsa på järnvägen. Man skulle kunna åka tåg till Stockholm på ett par timmar eller ännu kortare tid, om järnvägen utvecklades. När man stryper en älvs bifloder, sinar huvudfåran. I dag stryper man alla bijärnvägar. Då stryps trafiken och då minskas antalet passagerare ganska ordentligt på de huvudbanor som man i dag satsar på.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har, med hänvisning till de skilda banavgifter som finns för spårutnyttjandet för olika bandelar, frågat mig om jag vill verka för en avgiftspolitik som gynnar järnvägstrafiken i hela landet. Låt mig först förklara att de banavgifter som SJ betalar enligt den s.k. vägtrafikmodellen innebär en väsentlig kostnadsavlastning för järnvägstrafiken. I jämförelse med tidigare ordning, där SJ självt hade ansvaret för bannätet, får SJ en kostnadsavlastning värd ca 1 miljard kronor år 1990. SJ och andra tågföretag kan därmed få mer likvärdiga konkurrensförutsättningar i jämförelse med vägtrafiken, samtidigt som järnvägstrafiken kan utvecklas där förutsättningar finns. Med hänsyn till att avgiftssystemet är helt nytt följer regeringen noga konsekvenserna för tågtrafiken. Regeringen är också beredd att enligt riksdagens trafikpolitiska beslut förra våren vidta de korrigeringar som kan anses erforderliga. Som jag tidigare nämnt här i kammaren har även regeringen som ett led i detta arbete i dag uppdragit åt banverket att se över avgifterna i syfte att främja regional balans.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är mycket nöjd med att regeringen i dag har gett banverket uppdraget att se över avgifterna i syfte att främja en regional balans. Riksdagens revisorer lyssnade i dag på generaldirektören för banverket. Denne berättade att det inte har gått att vinna någon förståelse för de olika prisklasserna. Människor kan inte förstå att de skall betala betydligt mer för att åka på en dålig bana, som det nu verkar. Riksdagen fick ju till stånd en minskning av antalet klasser från tre till två. Men centern ville redan vid det tillfället att det skulle vara en närmast symbolisk avgift. Man skulle inte ta mycket betalt för själva banutnyttjandet. Vägtrafikmodellen är inte helt genomförd på det sättet. Man betalar ju inte mer skatt när man åker med lastbil på dåliga vägar än när man åker på bra vägar. Får jag fråga: När kan banverket förväntas komma med en rapport till regeringen så att det kan bli en ändring? Som det nu är hotas trafiken i stora delar av landet därför att det blir så fruktansvärt dyrt. Inlandsbanan har t.ex. fått höjda kostnader, och det rimmar illa med det som kommunikationsministern säger, dvs. att det hela skall förbilligas — SJ har alltså fått 1 miljard kronor mindre i utgifter. Ändå är det nu betydligt dyrare att åka på sådana banor som inlandsbanan. Vidare fick vi häpnadsväckande uppgifter från chefen för Borlängedistriktet i mellersta regionen, som menade att det var sex gånger så dyrt att åka på Västerdalsbanan som att åka på banan mellan Uppsala och Stockholm. Det råder en viss förvirring, och jag vore tacksam för ett klarläggande.
Herr talman! Jag utgår från att banverket mycket snabbt kan utföra det uppdrag som regeringen i dag har gett. Jag kan bara försäkra att kommunika tionsdepartementet inte på något sätt kommer att fördröja en justering av prisrelationerna i vad gäller banavgifterna.
Herr talman! Jag är tacksam för det. Generaldirektören för banverket sade också att han trodde att det skulle bli en avgift framöver. Får jag då fråga om den kan tänkas bli lägre. Vad är det annars som gör att det, trots att detta var tänkt att underlätta för trafiken, nu blir dyrare att använda banan? Kan möjligen den översyn som pågår bidra till att det blir billigare i framtiden?
Herr talman! Det uppdrag som banverket har fått tar sikte på att det skall göras en justering så att avgifterna blir likvärdiga, enligt vägtrafikmodellen. Men jag utgår från att det totala samhällsekonomiska utrymmet är oförändrat.
Herr talman! I riksdagens trafikpolitiska beslut var vi mycket måna om att det skulle vara en regionalpolitisk tanke i kommunikationspolitiken, och det kan då inte vara riktigt att man tar mer betalt i glesbygdsområdena och motiverar det med samhällsekonomi. Samhällsekonomin måste vara betydligt bredare än att man bara ser till vad själva banunderhållet kostar. Betydelsen av att ha kvar en järnvägslinje över hela Sverige måste också tas in. Är kommunikationsministern beredd att lägga sådana aspekter även när det gäller taxesättningen?
Herr talman! Jag har tydligen uttryckt mig otydigt. Jag försökte säga att justeringen skall ske med målet att taxan skall utjämnas, så att det inte skall vara dyrare att köra på en glesbygdsbana än på stambanan. Men den totala intäkten från banavgifter måste ändå vara densamma. Utjämningen innebär inte en total minskning av de intäkter som banverket kan få av banorna.
Herr talman! Jag är nöjd med att det inte blir så att glesbygden drabbas värre än resten av landet. Men jag vill fortfarande ha svar på frågan: Är det inte egendomligt att det, trots att man vill underlätta för SJ, har blivit dyrare att åka på banorna? Vad är det som har inträffat som har gjort att det är dyrare trots att det ges subventioner? Det talas alltså om 1 miljard kronor.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har, med hänvisning till uppgifter att SJ erbjuder sina kunder pengar för att de skall låta bli att trafikera vissa järnvägssträckor och i stället frakta på lastbil till större järnvägsstationer, Prot. 1988/89:72 frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder. 23 februari 1989 Jag anser det viktigt att järnvägens godstrafik kan utvecklas långsiktigt genom att erbjuda effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser. För detta talar inte minst målet om en god miljö. En sådan utveckling ställer, som också betonats i 1988 års trafikpolitiska beslut, krav på nya transportlösningar, som kombinerade lastbilsoch järnvägstransporter. För att främja denna nödvändiga omstrukturering så att SJ:s godstrafik kan vidareutvecklas på ett sätt som tillgodoser kundernas krav har SJ möjlighet att ge särskilda transportbidrag. Syftet med denna ersättning är att förmå kunderna att välja en kombitransport i stället för att övergå till landsvägstransport hela sträckan. Jag anser mot denna bakgrund att jag inte har anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern också för detta svar, som jag inte är lika nöjd med. Det är så att Hedlunds husfabrik i Furudal och Vikasågen har fått ett erbjudande att låta bli att använda de spår som går intill deras fabriker och i stället köra med lastbil och lasta i Borlänge. De skulle alltså härmed undvika den bana som går över Mora ner mot Borlänge och i stället ta lastbil till Borlänge och lasta där i kombitrafik. Det kan inte vara ett sätt att ordna mer miljövänliga transporter. SJ är uppenbart ute efter att lägga ner vissa järnvägssträckor och ta undan underlaget för dem. Jag vill fråga kommunikationsministern: Måste vi inte se till att banverket fåri uppdrag att också marknadsföra de banor som finns? Man skall inte utgå från nuläget och lägga ner de banor som inte används så mycket i dag. Det sker inte någon marknadsföring ute i glesbygden för de många små företagen. Däremot säger SJ att man har goda kontakter med sina stora kunder. Det är ganska lättjefullt — det är enkelt att ha kontakter med några få kunder. Har de många små kunder som finns utmed en svag bana verkligen erbjudits stickspår? Har SJ erbjudit sina tjänster? Är kommunikationsministern villig att undersöka detta och ge sitt stöd? Dessutom vill jag berätta att generaldirektören blev häpen och chockerad över dessa uppgifter när han i dag träffade riksdagens revisorer, och han lovade att ta kontakt. Han menade att detta inte är i överensstämmelse med SJ:s policy. Även om kommunikationsministern inte ingriper, hoppas jag att just detta fall skall bli löst.
Herr talman! Jag undrar om vi inte är på väg in på ett stickspår, om vi här i kammaren skall diskutera hur godstransporterna på varje sträcka i detta land skall gå. Principen måste vara att SJ också skall utveckla en godstrafik som är rationell och som gör att SJ konkurrenskraftigt kan marknadsföra sina tjänster. Det är utgångspunkten. Om alternativen är att hela transporten går med lastbil hela sträckan eller att det görs en uppsamling efter en kortare 21 landsvägstransport till vissa terminaler och transporten går vidare på järnväg, är väl det senare alternativet bättre, både från Birgitta Hambraeus utgångspunkt och med hänvisning till en allmän, god hushållning med resurser och en god miljöpolitik.
Herr talman! Jag kan hålla med kommunikationsministern om att det för ett företag som ligger långt från järnväg och som har vant sig vid att åka lastbil hela vägen är mycket bra om SJ kan erbjuda kombitrafik, där företagen får lasta vid de järnvägar som finns. I detta fall gäller det emellertid en befintlig järnvägssträckning, och det är inte fråga om några småsnuttar. Det är bl.a. sträckan Mora-Borlänge, som har diskuterats mycket, och sträckan över Furudal, dvs. gamla Bollnäsbanan via inlandsbanan. Där används spåren nu, men då går SJ ut och säger: Ni får 900 kr. per vagnslast om ni undviker de spåren och i stället lastar i Borlänge. Jag tycker inte att vi är inne på något stickspår. Vad jag ville ha svar på var: Hur kommer det sig att SJ inte går ut och marknadsför de spår som finns? Det är ju långa sträckor som SJ bara ger upp. Man ser till att dra undan underlaget för kommunikationerna i stället för att försöka satsa på dem.
Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen vill jag meddela att interpellation 1988/89:126 om den svenska kustsjöfartsflottan, som ställts av Anna Wohlin-Andersson, inte kan besvaras inom den föreskrivna tiden på grund av resor. Jag har kommit överens med interpellanten om att besvara denna interpellation den 4 april.
Herr talman!

Jag vill inledningsvis understryka att i enlighet med riksdagens beslut följs detta projekt upp och kontrolleras med stor noggrannhet. I den proposition om det militära försvaret som i morgon lämnas till riksdagen kommer JAS-projektet liksom tidigare år att noggrant redovisas. Haveriet med det första provflygplanet utreds av statens haverikommission. När arbetet i kommissionen har slutförts hoppas jag att vi har erhållit full klarhet i orsakerna till haveriet. Regeringen uppdrog den 16 februari i år åt försvarets materielverk att senast under maj i år belysa vilka tekniska, tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser som haveriet medför. Vid samma tidpunkt skall försvarets materielverk också ha klarlagt ekonomiska frågor och övriga villkor inför ett eventuellt beslut under år 1991 om JAS-projektets fortsättning. Regeringen har vidare uppdragit åt materielverket att bevaka att statens kostnader minimeras, om vi väljer att avbryta projektet. Jag avser också att fortlöpande på lämpligt sätt informera riksdagens försvarsutskott och 1988 års försvarskommitté om läget i JAS-projektet. Lars Werners partikamrater deltar i såväl försvarsutskottets som försvarskommitténs arbete och ges därmed god insyn i JAS-projektet. Med den uppläggning av det fortsatta arbetet som regeringen har valt menar jag att JAS-projektet allsidigt kommer att kunna belysas och bedömas. Jag anser därför inte att en politiskt sammansatt haverikommission kan tillföra den fortsatta hanteringen av JAS-projektet något nytt.

Herr talman! Låt mig först till Lars Werner säga att det är mig helt främmande att betrakta 7 eller 8 miljarder som felräkningspengar oavsett vilket projekt det är fråga om. För det andra går det icke i dag att ge Lars Werner ett besked på den fråga han sist ställde. Det finns många människor som följer upp projektet och kontrollerar och går igenom det. Som jag sade i mitt svar följer både försvarsutredningen och försvarskommittén detta, och de har också möjligheter att studera den här frågan.

Herr talman! På den fråga Lars Werner nu ställde om avbrytande av kontrakt och skadestånd vill jag svara att den frågan finns reglerad i den överenskommelse som riksdagen har ställt sig bakom. När det gäller den andra delen vill jag återigen understryka att ett av skälen till att vi valt den lösning för vårt luftförsvar som ett nytt flygplan representerar, är just till stor del säkerhetspolitiska bedömningar. Till detta kan läggas att varje försvarskommitté noggrant granskar de eventuella förändringar som vi behöver göra i vårt säkerhetspolitiska tänkande dels vad gäller materielanskaffning, dels vad gäller våra styrkors storlek.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig vad jag är beredd att göra för att hjälpa uteliggare och andra hemlösa. Bostadslösheten är framför allt ett storstadsproblem och gruppen bostadslösa består till stor del av personer med omfattande missbruk eller psykiska och sociala problem. När det som nu råder bostadsbrist har de svårt att hävda sig i konkurrensen om bostäder. Socialtjänsten brukar emellertid, liksom kyrkor och olika frivilliga organisationer, ordna tillfälligt boende för personer som helt saknar bostad. Enligt uppgifter från företrädare för socialtjänsten i Stockholm, Göteborg och Malmö har situationen för de hemlösa försvårats under de senaste åren. Som regel lyckas dock socialtjänsten ordna tillfälligt boende vid olika härbärgen eller andra former av joureller korttidsboende för dem som begär sådan hjälp. De tungt problembelastade människor som det gäller är vanligtvis inte hjälpta endast med en lägenhet. Det kan krävas olika typer av skyddat boende och andra vårdeller stödinsatser. Även om tillgången till platser inom akutboendet under huvuddelen av året täcker de akuta behoven kan det vara viktigt att ytterligare utveckla olika former av skyddat boende. I de berörda kommunerna gör man också ansträngningar för att förbättra situationen. Enligt socialtjänstlagen är det socialnämndens uppgift att främja den enskildes rätt till bostad och att bistå med vård eller andra former av socialt stöd vid behov. Detta innefattar självfallet åtgärder för att tillgodose också de mest utsatta gruppernas behov. Det är av stor vikt att kommunerna kontinuerligt ägnar stor uppmärksamhet åt dessa gruppers problem så att stödinsatserna beträffande såväl boendet som annat genomförs på effektivaste sätt.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var mycket positivt, och jag känner mig glad och tacksam för det. Tyvärr är inte detta bara ett storstadsproblem. Det finns många bostadslösa även i mindre städer i Sverige. Det beror inte i första hand på bostadsbristen utan på att dessa människor av olika skäl inte kan behålla en bostad. Det behövs alltså insatser över hela landet. Jag har tagit reda på att det i Stockholm finns ca 500 platser, varav 340 är avsedda att användas i sådana fall då det föreligger planering för vård eller arbete. Där får man inte plats omedelbart samma dag, utan där har man en viss väntetid. Sedan finns det, om uppgifterna stämmer, 164 platser för tillfälliga övernattningar. Det är uppbart att det behövs fler platser, eftersom människor faktiskt sover ute och dessa hotell är fullbelagda. Ytterligare insatser behövs alltså, och jag har fått uppgifter om att man planerar för det. Det är ofta fråga om unga människor, som kanske inte kan tänka sig att ta in på dessa s.k. ungkarlshotell. Det är svårt för dem att gå dit; de vill inte tillhöra den gruppen, även om de kan ha svåra missbruksproblem och annat. Jag har inte något förslag till hur man skall lösa det här problemet, men det är helt klart att man måste sätta in särskilda åtgärder för att hjälpa unga bostadslösa. Det kan gälla unga människor som har suttit i fängelse och förlorat sin bostad under fängelsevistelsen. När de sedan kommer ut har de varken bostad eller arbete — de har inte någonstans att ta vägen. På vissa håll har det funnits utslussningsbostäder. Det har visat sig vara ett effektivt och bra sätt att lösa problemen. Sådana utslussningsbostäder försvinner emellertid ofta ur planeringen, eftersom det är en ganska kostsam lösning. Tack för ordet!
Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att riksdagens beslut om en ökad användning av biobränslen skall kunna förverkligas. Inhemska bränslen har en lång tradition i det svenska energisystemet och svarar i dag för ca 15 96 av den totala energitillförseln. Under första hälften av 1980-talet ökade användningen av inhemska bränslen, bl.a. som ett resultat av stimulansåtgärder från statens sida under en följd av år. Som framhölls i propositionerna när stimulansåtgärderna infördes måste dock biobränslena efter introduktionsfasen stå på egna ben och klara sig utan direkta stöd. Därför har de direkta statliga stimulansåtgärderna nu upphört. Ett indirekt men omfattande stöd finns dock kvar i form av befrielse från energiskatt. Jämfört med t.ex. nuvarande beskattning av eldningsoljor på bortåt 10 öre/k Wh, har de inhemska bränslena sluppit en skatt på mer än 6 miljarder kronor per år. Staten satsar också betydande resurser på forskning och teknikutveckling i syfte att erhålla ett mer diversifierat energisystem med inriktning på förnybar energi. Biobränslebranschen har i några fall fått problem under senare år. En orsak till dessa problem torde vara de låga oljepriserna. Dessa är, som Ivar Franzén väl känner till, följden av en internationell utveckling. Regeringen anser att det är viktigt att användningen av biobränslen framdeles fortsätter att öka. En målsättning är att detta skall bli möjligt utan statligt stöd. De nya villkor som kommer att gälla i energisystemet allteftersom omställningen av detta fortskrider kommer att underlätta en sådan utveckling. Bl.a. kommer elpriserna att successivt öka. Riksdagens beslut om att kärnkraftsavvecklingen skall inledas med att två reaktorer ställs avi mitten av 1990-talet kan ses som ett sätt att skapa fastare utgångspunkter för omställningsprocessen. En faktor som kan få särskild betydelse för biobränslena i denna utveckling är regeringens uppdrag till naturvårdsverket och energiverket att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas. Denna utredning kan antas resultera i bl.a. ett ökat intresse för biobränslen. De miljöavgifter på bl.a. koldioxid och svavel som regeringen avser att föreslå under innevarande mandatperiod kommer också att bidra till att stärka biobränslenas ställning.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Miljöoch energiministern tycks leva helt vid sidan om verkligheten. Att fabriker läggs ned, att kapital på många miljoner förstörs, att goda kunskaper försvinner, att entreprenörer går i konkurs, att entreprenörandan och förtroendet för regeringens politik allvarligt skadas nämner miljöoch energiministern inte med ett ord — hon lever i en annan värld. ”Medan gräset gror dör kon” — så kan man beskriva den politik som miljöoch energiministern representerar. Biobränslena står på egna ben. Javisst! Och så talar miljöoch energiminis tern om skattebefrielsen. Nästan hela kostnaden för biobränsle är arbetskostnader, och jag hävdar med bestämdhet att den skatt som betalas in på grund av användning av biobränsle är större än den som betalas på olja, om man tar hänsyn till kostnadsfördelningen, i och med att inte någon annan kostnad tas ut för biobränsle än just arbetskostnad. Oljeprisutvecklingen är internationell, säger miljöoch energiministern. Javisst! Men det finns riksdagsbeslut, på förslag av miljöoch energiministern, att vi skall garantera en oljeprisutveckling via skatten som ger trygghet för en marknad för biobränslen. Det är märkligt att man helt tänker bort detta och helt struntar i riksdagens beslut. Sedan beror det på hur vi värderar biobränslen, om de är dyrare eller billigare än olja.
Herr talman! Jo, det finns det i högsta grad. För det första vill jag bara påminna Ivar Franzén om att oljeskatten har höjts flera gånger av den socialdemokratiska regeringen. För det andra vill jag säga att biobränslena i dag svarar för en lika stor andel av svensk energiförsörjning som kärnkraften eller vattenkraften. Så var det inte på den tiden då centern hade ansvaret för energipolitiken.
Herr talman! På den tiden var det så att biobränslena svarade för mer av vår energiförsörjning än vad kärnkraften gjorde, eftersom kärnkraften då var av betydligt mindre omfattning. Sedan skedde en viss utveckling framför allt i slutet av den borgerliga regeringsperioden. Kvar står att det är utveckling som är det väsentliga. Den grundläggande användningen inom industrin vilar på säker grund, och den kan vi räkna med även i fortsättningen. Det väsentliga är utveckling, framför allt av den nya delen av branschen, de förädlade biobränslena. Hela den branschen slås nu ut utan att miljöoch energiministern höjer ett enda litet finger, trots att det finns klara riksdagsbeslut om att den här marknaden skall ges en viss trygghet. Om vi tar hänsyn till att biobränslena är de mest miljövänliga bränslena och att vi där tar ut hela kostnaden för produktionen är det faktiskt, sett i ett globalt samhällsekonomiskt perspektiv, mycket billigare än oljan, även om vi höjer oljepriset en hel del.
De fridlysta lövoch lökgrodorna som lever i området Oxhagen utanför Ystad skall få skydd genom att området görs till naturreservat. Naturligare vore att vattenlagen gav möjligheter till ett skydd för utrotningshotade djur. Avser ministern att föreslå ändringar i vattenlagen så att lövoch lökgrodorna ges ett varaktigt skydd?
Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat jordbruksministern om han avser att föreslå ändringar i vattenlagen så att lövoch lökgrodor ges ett varaktigt skydd. Frågan har överlämnats till mig. Naturvårdslagen gör det möjligt att freda utrotningshotade arter, och genom bl.a. naturreservatsbildning kan särskilda restriktioner införas. Vattenlagen reglerar endast frågor som har samband med vattenföretag. Vid tillåtlighetsbedömningen enligt vattenlagen skall prövas om ett vattenföretag inte strider mot syftet med sådana naturvårdslagsföreskrifter. Dessutom skall naturresurslagens regler om bl.a. skydd för ekologiskt känsliga områden följas. Gällande lagstiftning ger således möjlighet att skydda hotade arter. Jag anser att dessa möjligheter skall utnyttjas. Jag vill i sammanhanget erinra om att den pågående översynen av naturvårdslagen enligt sina direktiv också skall ta upp skyddet av hotade arter. Vad jag nu sagt innebär att det inte behövs någon ändring i vattenlagen för att kunna skydda dessa intressen.

Herr talman! Jag visste inte att det var statsrådet Birgitta Dahl som hade ansvaret för grodorna i regeringen — jag trodde att det var Mats Hellström. Men jag tackar statsrådet för svaret. Jag är särskilt förtjust i grodor, måste jag erkänna, och jag hade därför under den allmänna motionstiden skrivit en motion om lövgrodan, men tyvärr fastnade den i ett gem och kom inte med i motionsfloden. Men dagen efter det att motionstiden hade gått ut läste jag i tidningen att det skulle bli ett naturreservat i Oxhagen i Malmöhus län, och det var just situationen där som jag hade tagit upp i min motion. I och för sig är det bra att man nu skyddar grodorna i Oxhagen, men jag tycker ändå att det är litet väl drastiskt att man måste ta till naturreservat och att man inte med den lagstiftning som finns kan ge grodorna ett varaktigt skydd — det kan man tydligen inte. Fiskenämnden i Malmöhus län gav 1987 tillstånd till inplantering av signalkräftor, och det har också väckt en hel del reaktioner i Malmöhus län — signalkräftorna äter nämligen upp grodornas ägg och utrotar på det sättet grodorna ur småvattnen. Det gäller här inte bara det hot som kräftorna utgör — utdikningar är också ett stort hot mot groddjuren. Även på den punkten bör man se till att det i lagstiftningen finns ett sådant skydd att grodorna inte försvinner. Sverige har ju skrivit under en konvention och på det sättet lovat se till att ha ett varaktigt skydd för de utrotningshotade arterna.
Herr talman! Om Ingela Mårtensson hade en aning om vad som ingår i en miljöministers ämbetsområde skulle hon förvånas. Dit hör också t.ex. skjutbanor och motocrossbanor. Jag måste säga att jag föredrar grodorna, men jag tycker att det är mycket viktigt att se till att det finns stränga bestämmelser för den här andra verksamheten. Jag vill än en gång säga att vattenlagen och naturresurslagen rätt tillämpade ger möjlighet att skydda utrotningshotade arter utan naturreservatsbildning. Det är i och för sig bra, tycker jag, att man har tagit initiativ till det i den här frågan, och enligt vad jag har fått veta är naturvårdsverket berett att svara för kostnaderna när det gäller just Oxhagen. Därmed kan vi betrakta just den frågan som löst på ett lyckligt sätt. Den är i och för sig överklagad till departementet, men jag avser att vänta med beslutet och ge chans till reservatsbildning. Men, som sagt, rätt tillämpad skall den nuvarande lagstiftningen vara ett tillräckligt skydd.
Herr talman! Man kan ju fråga sig om den verkligen är ett tillräckligt skydd när man har hamnat i den här situationen. Många har upprörts över att fiskenämnden har kunnat fatta ett sådant beslut. Men vi får väl avvakta överklagandet och se vilken ståndpunkt regeringen intar i det ärendet. Det faktum att fiskenämnden faktiskt kan fatta ett sådant beslut är i varje fall en indikation på att det behövs en uppstramning av lagstiftningen. Jag undrar då hur det blir med våtmarkerna. Kommer man att se till att det genom lagstiftningen blir ett skydd där, så att våtmarkerna inte utdikas på ett sådant sätt att groddjuren försvinner? Folkpartiet har tidigare här i riksdagen framfört att man borde komplettera naturvårdslagen på det sättet med ett biotopsskydd.
Herr talman! Regeringen behandlar varje vecka ett antal överklagade ärenden, där vi genom våra beslut rättar till eventuella misstag. Det gör vi både för att åstadkomma rättelse i det enskilda fallet och för att så att säga uppfostra myndigheterna när det gäller hur de skall tillämpa lagen. Jag kan säga att praxis har blivit allt strängare. Dessutom pågår nu en översyn av naturvårdslagstiftningen i syfte att skärpa den. Det är regeringens avsikt att förelägga riksdagen ett sådant förslag under denna mandatperiod.
Herr talman! Jag hoppas att den översynen också medför ett bättre skydd för grodorna. Jag har förstått att Birgitta Dahl har ett engagemang för grodorna. Jag hoppas att det också innebär att hon verkligen ser till att det kommer till ett skydd.
Herr talman! Håkan Holmberg har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att främja Wisla-projektet och andra miljösatsningar i Polen med utnyttjande av bl.a. svenska kreditfordringar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Svenska regeringen följer uppmärksamt utvecklingen av miljötillståndet i världen och inte minst i våra grannländer. Det gäller inte minst miljötillståndet i just Polen. Många rapporter från Polen visar att ingen förbättring har skett utan att en redan allvarlig miljösituation synes bli allt sämre. Sedan 1970-talet har Sverige ett bilateralt miljövårdssamarbete med Polen, på svensk sida administrerat av statens naturvårdsverk. Inom regeringskansliet bereds för närvarande olika förslag om att intensifiera miljösamarbetet mellan Sverige och Polen. Ett av flera projekt som övervägs är det s.k. Wisla-projektet. Jag kan försäkra Håkan Holmberg att vi prövar olika metoder att hitta goda lösningar i denna fråga. Inriktningen är att i samband med att den polske miljöministern och tillika vice premiärministern i maj detta år besöker mig kunna presentera hur miljösamarbetet med Polen skall kunna intensifieras.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret, som tyvärr gick litet förbi den fråga som jag egentligen hade hoppats få en kommentar till. Frågan ställdes till Sten Andersson, och skälet var att Sten Andersson nyligen besökte Warszawa och, att döma av tidningsartiklar efteråt, gjorde vissa uttalanden om just detta konkreta projekt. Ytterligare en bakgrund till frågan är de nordiska miljöministrarnas besked i början av året om att man skulle ställa generösa krediter till förfogande för miljöinvesteringar i öst. Det intressanta är att man skall vara väldigt klar i analysen när man tar ställning till olika tänkbara åtgärder. Vi har ju att göra med politiska system och regimer som är vana vid att leva utan press från medborgare och från en normalt fungerande marknad. Detta har möjliggjort en exploatering som inte liknar något som vi är vana vid från andra håll, utan hänsyn till några miljöintressen. Krediter på samma generösa villkor som var så deprimerande vanliga under 1970-talet kan få den onda cirkel som har drivit fram denna situation att slutas ännu fortare och ytterligare en tid befria regimerna från pressen att behöva göra något rejält åt saken. Det är i detta sammanhang som den alternativa finansieringsmodellen kommer in i bilden. Wisla-projektet innebär att man utnyttjar Polens väldiga skuldbörda i väst och så att säga byter andelar i utlandsskulden mot konkreta miljöinvesteringar. Det var till detta jag hade hoppats få en kommentar av Birgitta Dahl. Projektet är lokalt förankrat, och även oberoende krafter i det polska samhället är engagerade. Det är litet oroande att Birgitta Dahl går förbi just den frågan.
Herr talman! Skälet till att jag inte nu ger definitiva besked är att detta är en fråga som Polen och Sverige diskuterar tillsammans. Det är inte något ensidigt åtagande eller åläggande från svensk sida. Jag diskuterade dessa frågor med den polske miljöministern Kociol första gången jag besökte Polen i oktober 1986 och så sent som i höstas, då vi träffades i Sofia för att underteckna kväveprotokollet och komma överens om hans besök här i vår. Vi var helt överens om att vi på båda sidor behövde förbereda oss för att ha väl genomarbetade förslag att diskutera och tillsammans komma överens om. Jag tror att det är en väldigt bra metod för att förbereda goda resultat. Vi skall utnyttja den. Jag kan också upplysa Håkan Holmberg om att en arbetsgrupp med Prot. 1988/89:72 representanter från flera departement nu bereder dessa frågor. 23 februari 1989 Slutligen kan jag upplysa Håkan Holmberg om att Nordiska investeringsbanken nästa vecka för miljöministrarna kommer att redovisa det uppdrag banken fick av oss då vi sågs senast, hur vi på lämpligt sätt skulle kunna ordna den finansiering som behövs för att möjliggöra den här typen av investeringar.

Herr talman! Naturligtvis är detta frågor som måste beredas gemensamt av Polen och Sverige. Just idén att utnyttja de polska utlandsskulderna och att engagera sig i Wisla-projektet har också lanserats i en motion från folkpartiet till årets riksdag. Jag kan nämna att den motionen just från polskt håll — även från officiellt polskt håll lett till mycket positiva reaktioner som kommit oss till del. Det borde gå att nå resultat. Jag känner mig oroad. Av den publicitet som varit kring dessa frågor får jag nämligen en känsla av att just detta komplex kring skuldbyten är något som regeringen av något skäl tycks vilja undvika. Detta föranledde för en tid sedan en skrivelse från Svenska naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svensk-polska miljöföreningen och andra som är engagerade i just Wislaprojektet. Skrivelsen ställdes till UD:s handelsavdelning där problemet möjligen finns. Jag hoppas att Birgitta Dahl använder sitt inflytande i regeringen för att sätta fart på skeendet, så att det fattas ett beslut där detta skall ske, vilket tycks vara på UD.
Herr talman! Just den metod som Håkan Holmberg talar om har vi använt i flera andra fall och varit pionjärer, t.ex. för att rädda Costa Ricas regnskogar, vilka jag nyligen besökte. Till slut kan jag inte underlåta att säga att eftersom Håkan Holmberg inte riktigt orkade med att vara generös är det väl bra att vi är överens i dessa frågor.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om miljölagstiftningens krav på tillstånd och tillsyn och sanktionsmedel när det gäller frisläppande av genetiskt manipulerade organismer och om regeringen är beredd att samordna lagstiftningen på bioteknikområdet så att ett heltäckande regelverk kan skapas. Med stöd av miljöskyddslagen kan kontroll utövas för att skydda omgivningen från föroreningar och andra störningar från verksamheter som bedrivs vid fasta anläggningar. Dessa kontrollmöjligheter omfattar även 31 miljöfarliga utsläpp från bioteknisk verksamhet. Regeringen får föreskriva vilka verksamheter och anläggningar som inte får påbörjas utan att särskilt tillstånd enligt miljöskyddslagen har lämnats. Dessa anläggningar och verksamheter finns närmare angivna i bilagan till miljöskyddsförordningen. Till inrättningar som kräver tillstånd hör bl.a. läkemedelsfabriker och fabriker för framställning av bekämpningsmedel. Miljöskyddslagens regler om tillstånd, tillsyn och sanktioner gäller sålunda för dessa verksamheter. Bioteknisk verksamhet kan emellertid vara förenad med andra risker än sådana som omfattas av miljöskyddslagen. Den alltmer avancerade bioteknik som nu håller på att utvecklas har därför också lett till att man inom regeringskansliet har påbörjat ett arbete med att se över vilka regelförändringar som kan bli aktuella. Detta har också framgått bl.a. av de svar jordbruksministern och socialministern tidigare har lämnat här i riksdagen. Frågan om den nya bioteknikens fördelar och risker har också diskuterats och getts en allsidig belysning vid miljövårdsberedningens senaste sammanträde. Det är min avsikt att föra frågan vidare, så att vi får den lagstiftning och övriga beredskap som behövs för att reglera de risker som den nya tekniken kan komma att innebära för miljön. Jag vill också tillägga att denna fråga har ett klart internationellt perspektiv. Sverige har därför inom ramen för FN:s miljöprogram tagit upp frågan om riskerna med den nya tekniken i syfte att nå en bred internationell lösning på frågan.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det här med bioteknik och genteknik formligen stormar in över oss. Det finns mängder med både ekonomiska och andra intressen som ligger i startgroparna för att utnyttja organismer, växter och djur som man med gentekniska metoder har förändrat. Egentligen har vi inte någon lagstiftning som reglerar detta. Statsrådet hänvisar till svar från jordbruksministern och socialministern där de sagt att det skall komma förslag. Det är mycket bra om det blir så. Centern har ju krävt att vi skulle få en lag redan tidigare. Vi är i avsaknad av någon egentlig lagstiftning. De experter som sysslar med dessa frågor hävdar att de lagar som finns inte har byggt på dessa problem. Lagstiftarna har inte resonerat om problemen, och lagarna kan därför inte heller tillämpas på dem. Möjligtvis är det så som miljöministern säger, nämligen att när det gäller fasta anläggningar kan man tillämpa lagarna utifrån hälsovårdsoch miljösynpunkter, men inte när det gäller den vidare användningen av de biotekniska ting som vi skapar. Naturvårdsverket har i en rapport redovisat de bekymmer som kan uppstå. När vi använder bakterier för olika ändamål är det inte säkert att det vi hade tänkt att bakterierna skulle nyttjas till överensstämmer med det som de så småningom verkligen kommer att göra i naturen. Bakterier kan bli farliga både för människor och för naturen. Miljövårdsberedningen, som miljöministern hänvisar till, har ju slagit fast att miljöaspekterna i det här sammanhanget inte har uppmärksammats. Det finns inte någon samordning inom regeringen för att lösa dessa frågor och inte heller mellan myndigheterna. Lagstiftningen omfattar inte heller dessa frågor. Nu säger miljöministern att förslag kommer. När kommer det i så fall?
Herr talman! Jag tror att Lennart Brunander och jag är helt överens om att detta är en mycket allvarlig fråga med många dimensioner, även etiska och moraliska. Det finns t.o.m. en risk för att biotekniken kan användas ungefär som kemikalier eller kärnteknik, nämligen i krigförande syfte. Det är av den anledningen som miljövårdsberedningen tog upp denna fråga för att starta en process som kan leda till en heltäckande lagstiftning och reglering i Sverige. Vi kan ju inte heller bortse från att vi för några mycket angelägna ändamål, t.ex. inom medicinen, behöver kunna använda bioteknologin. Den slutsats som jag har kommit fram till vid den behandling som vi har haft hittills är att det icke kommer att räcka med en svensk lagstiftning, utan att vi, just med tanke på de stora risker som är förenade med och de starka intressen som finns företrädda inom bioteknologin, måste ha en liknande internationell reglering som för andra farliga teknologier. Därför har Sverige tagit upp den här frågan i de diskussioner som nu förs inom ramen för FN:s miljöprogram.
Herr talman! Det är bra om miljöministern och jag är överens om farorna och riskerna och om vikten av att göra någonting. Det vore bra om vi också kunde vara överens om att det är viktigt att det verkligen görs någonting snabbt. Vore det t.ex. inte rimligt att ha någon typ av moratorium till dess att vi vet litet mera? Internationellt ligger Sverige inte långt framme när det gäller lagstiftning om skydd mot vad som kan hända, utan flera länder ligger före oss i detta. Det är naturligtvis riktigt att detta är ett internationellt problem, men vi måste ju börja med att skydda oss här hemma, så att det inte händer någonting här dessförinnan. Därför vore det rimligt att snabba på med en svensk lagstiftning och därefter — eller möjligen parallellt — arbeta internationellt för att få fram en lösning. Visst rymmer detta fält visioner som kan ge oss någonting viktigt, och dem skall vi naturligtvis ta vara på, men vi måste också ha en lagstiftning som bestämmer inom vilka ramar de som sysslar med detta har rätt att arbeta!

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen har ändrat uppfattning om hur kärnkraften skall ersättas och om regeringen avser att prioritera utbyggnad av energislösande och miljökrävande elproduktion i kondenskraftverk samt om regeringens motstånd mot att införa ett tak för koldioxidutsläppen är ett led i denna ändrade strategi för hur kärnkraften skall ersättas. Nej, Ivar Franzén, regeringen har inte ändrat uppfattning om hur kärnkraften skall ersättas och inte heller ändrat sin strategi för detta. Regeringen utgår i sitt arbete från att kärnkraften skall avvecklas utan att koldioxidutsläppen ökar, sett över hela avvecklingsperioden. Allt detta vet Ivar Franzén, bl.a. mot bakgrund av vår debatt i denna kammare så sent som i tisdags. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa vad jag sade då. Kanske är det ett missförstånd som är orsaken till Ivar Franzéns fråga. I inledningen till sin fråga säger han nämligen att jag i budgetpropositionen föreslagit en kraftig reducering av Vattenfalls investeringar i vad avser småskalig kraftvärme. Detta är inte korrekt. Regeringens inställning till småskalig kraftvärme är oförändrat positiv. Skälet till att regeringen inte godtagit Vattenfalls förslag om en särskild treårsram på 685 milj.kr. är att det inte finns några projekt som kan påbörjas inom en snar framtid. En ram på 225 milj.kr. är enligt regeringens uppfattning tillräcklig för de projekt som nu finns redovisade. När nya projekt kommer fram kommer medel för dessa att prioriteras. Större projekt förutsätts bli redovisade för och prövade av riksdagen.
Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag vet, säger Birgitta Dahl, att regeringen inte har ändrat sig när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Ja, jag vet att detta är vad miljöoch energiministern säger. Men jag vet ännu bättre att effekten av regeringens politik står i skrämmande motsats till detta. I fotboll är det målen som räknas, inte hur högt spelarna ropar på planen. Regeringen utmärker sig i energimatchen med en aldrig sinande ström av självmål. Numera vet tydligen Vattenfall ingenting om vad som är möjligt och inte möjligt i fråga om småskalig kraftvärme. Vattenfall, som Birgitta Dahl i vanliga fall tillmäter all kunskap och som kan göra allt på regeringens vägnar, vet inte längre om det går att bygga småskaliga kraftvärmeverk eller inte! Egentligen är det inte så underligt att det blir så som Birgitta Dahl säger. Fortfarande är det nämligen så att kondenskraft subventioneras med ungefär 500 kr./m? olja. Det innebär att för att man skall slösa bort hälften av energin och för att man skall fördubbla utsläppen av koldioxid, medverkar den socialdemokratiska regeringen till att subventionera denna elström med 10-15 öre/kWh. Detta har ni haft sju år på er att ändra. Vi har motionerat och interpellerat, men ni gör ingenting. Inte är det då märkligt att ni inte får fram någon småskalig kraftvärme — ni gör ju allt för att prioritera motsatsen! Nog måste man väl bli oroad — eller hur ser miljöoch energiministern på LO:s förslag om att bygga ut älvarna, om mer kolkraft och om mer oljekraft? Är det verkligen så att regeringen står bakom det som Birgitta Dahl säger?
Herr talman! Låt mig först påminna Ivar Franzén om att det är regeringen och inte LO som regerar, och att regeringen stödjer sig på en enhällig partikongress beslut, som lagt fast att kärnkraftsavvecklingen skall klaras samtidigt som vi motverkar försurning och klimatpåverkan och skyddar våra outbyggda älvar. Sedan vill jag i all stillsamhet påpeka för Ivar Franzén att det är målresultatet i slutet av matchen som räknas. Med förlov sagt var kärnkraftsavvecklingsfrågan inte så hedrande för vare sig centern eller borgerligheten i sin helhet när vi kom till makten 1982.
Herr talman! Nog är det ändå ett betydande handikapp om man drar på sig några tiotal eller hundratal självmål i början av matchen, om man skall balansera detta i fortsättningen. Vad som egentligen oroar mig är att jag räds en strategi att hålla miljöintresserade människor på gott humör med fagert tal, men samtidigt bygga in en omöjlighet att fullfölja kärnkraftsavvecklingen. Ingenting görs ju mot de breda lagren, den vanlige medborgaren, i vad gäller effektivare energianvändning. Man låter den mest utvecklingsbara delen av biobränslena slås ut utan att höja ett finger. Allt som har hänt under de senaste två tre åren talar ju för att man vill försvåra kärnkraftsavvecklingen så mycket som möjligt. Är det möjligtvis för att på sluttampen kunna visa att man kan göra en ännu större prestation? Det är ett mycket märkligt sätt att spela en viktig match, att först skaffa sig en massa självmål och sedan försöka reparera dessa, plus de besvärligheter som verkligheten ger.
Herr talman! Jag skall gärna ge ett för den här debatten sista råd till Ivar Franzén: Bilda inte lag ihop med reaktorkramarna i moderaterna och med folkpartiet för att bilda regering om ni vill avveckla kärnkraften! Försök någon gång att spela ihop med oss!
Herr talman! Vi har ju fått detta erbjudande då och då, och vi har faktiskt lagt fram mängder av bra förslag. Det har bara fattats att socialdemokraterna hade ställt upp för dem. Vi kunde ha kommit mycket långt, miljöoch energiministern, om ni hade visat det minsta uns av vilja till samarbete. Ni talar om hur farliga de andra är, men när det gäller att delta i matchen och ge stöd för det som vi verbalt är överens om, har ni alltid svikit oss. Och det är klart att det inte är så roligt att spela med ett lag där åtta eller nio av de elva struntar i spelet eller kanske t.o.m. spelar mot eget mål. Det blir inget resultat, i varje fall inget resultat som jag som vill vinna kan tycka är bra. Det problem vi har i samarbetet med socialdemokraterna är att de inte spelar, de pratar bara.
Herr talman! Jag kan inte tolka Ivar Franzéns svar på annat sätt än att han tror att det är lättare att avveckla kärnkraften tillsammans med moderaterna än tillsammans med oss, och då har Ivar Franzén inte förstått mycket av verkligheten.
Herr talman! Jag har ju otaliga gånger vid det här laget sagt att om det förhåller sig så att socialdemokraternas politik överensstämde med vad miljöoch energiministern säger, hade vi haft en jättestor uppslutning bakom centerpartiets energioch miljöpolitik, och då hade denna också blivit genomförd. Men inga har väl blivit så grymt svikna, t.o.m. efter en uppgörelse med socialdemokraterna, i viktiga energifrågor som centerpartisterna. En riksdagsmajoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister har beslutat om en rad åtgärder för effektivare energianvändning och till skydd av marknaden för inhemska bränslen, så att dessa får sin rättmätiga andel ur miljöoch energisynpunkt, men ni har svikit på de punkterna. Det är detta som gör att jag blir upprörd varje gång som miljöoch energiministern här säger: Kom till oss, så skall vi hjälpa er! Om vi kommer, sviker ni oss, och därför kommer vi inte. Det är ganska logiskt.
Herr talman! Nu måste jag bli verkligt allvarlig, Ivar Franzén. Om någon har begått ett svek mot dem som litade på honom — och han hade givit sitt ord i kärnkraftsfrågan — är det centerns förrförre partiledare Thorbjörn Fälldin. Det är vi som har sett till att de beslut som inleder kärnkraftsavvecklingen har blivit fattade.
Herr talman! Även jag är mycket allvarsam, och det har jag varit under hela debatten, för jag tycker att detta är en allvarlig fråga. Men jag menar att Birgitta Dahl går för långt i en felaktig historiebeskrivning, om hon inte erkänner att ingen person i Sverige har betytt mera än Thorbjörn Fälldin för att verkligen vända utvecklingen och möjliggöra och främja en kärnkraftsavveckling. Detta är en sanning som jag tror att egentligen ingen i vårt svenska folk vare sig vill eller kan motsäga.
Herr talman! Göran Engström har frågat mig om regeringen är beredd att ta sådana initiativ att pågående projekt i Studsvik avseende förgasning av biobränsle till brännbar gas kan slutföras. I Studsvik pågår ett pilotprojekt som går ut på förgasning av biobränsle och användning av den renade gasen i en dieselmotor. För projektets två första etapper har 18 milj.kr. avsatts. Projektet finansieras av statens energiverk, Prot. 1988/89:72 Vattenfall, Studsvik AB och Hedemora AB. Etapp 1 av projektet omfattar 23 februari 1989 uppbyggnad och intrimning av försöksanläggningen. Etapp 2 omfattar bl.a. långtidsprov innefattande 1 000 timmars drift av anläggningen. Under etapp 1, som ännu inte avslutats, har fördyringar inträffat. Energiverkets utvecklingsnämnd kommer i början av mars att ta ställning till om medel som tillförts projektet från energiverket och som egentligen skulle använts i etapp 2 får användas för att fullfölja etapp 1. Om utvecklingsnämnden finner att nämnda medel bör användas så att etapp 1 kan fullföljas — och övriga intressenter i projektet kommer till samma slutsats — återstår en till två månaders arbete innan etapp 1 kan avslutas. Då detta skett kommer ställning att tas till genomförandet av etapp 2. Frågan behandlas således på myndighetsnivå. Som Göran Engström väl vet får inte regeringen ingripa i en myndighets behandling av ett enskilt ärende.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på min fråga. Den är ställd mot bakgrund av att den berör ett mycket intressant projekt med stor utvecklingspotential. De i projektet inblandade hyser stor oro för att man inte skall kunna klara den finansiella sidan av genomförandet. Ytterligare en dimension gäller trovärdigheten i den energipolitik som regeringen bedriver och som tidigare har diskuterats här. Jag tror att det finns ett samband mellan oron för finansieringen och frågan om trovärdigheten. Studsvik AB och Hedemora AB har kommit en bra bit på väg mot lösningar av de tekniska problem som är förenade med den nya teknik som det gäller. Man har, såsom har uppgivits, kört dieselmotorn ungefär 200 timmar med biogas, och nu behöver man göra ett driftsprov under två månader av kontinuerlig drift. Sedan kan det bli fråga om en pilotanläggning i full skala i Hedemora. För att klara detta behövs 10 milj.kr. Enligt min mening bör staten svara för att denna summa kommer fram. Det ger en klar signal till eventuella övriga finansiärer om att regeringen menar allvar med sin politik. Detta är politiskt den springande punkten. Man måste få en positiv signal. Det är egentligen litet för lättvindigt, och jag själv känner det frustrerande, när ministern helt riktigt påpekar att frågan handläggs på myndighetsnivå. Jag tycker att Birgitta Dahl som ansvarig i regeringen för dessa ärenden skall göra en politisk viljeyttring. Anser Birgitta Dahl att det vore riktigt handlat av energiverkets utvecklingsnämnd, om den verkligen tog vara på chansen att ställa medel till förfogande för slutförande av detta projekt? Jag tycker att Birgitta Dahl här måste kunna ge ett svar på den frågan.
Herr talman! Såvitt jag vet gäller reglerna för myndigheternas ämbetsutövning inte bara regeringens ledamöter utan också kammarens. Jag tänker inte riskera att behöva slösa min tid i konstitutionsutskottsförhör för att jag har lagt mig i hanteringen av ett enskilt ärende. Däremot vill jag påminna Göran Engström om att Studsvik nyligen har fått ett kapitaltillskott på 90 milj.kr. och om att regeringen i de senaste årens budgetpropositioner mycket klart har uttalat att verksamheten med att utveckla ny miljövänlig teknik är den viktigaste uppgiften för Studsvik AB.
Herr talman! Jag tror inte att Birgitta Dahl behöver riskera någon anmärkning från konstitutionsutskottet, och jag önskar självfallet inte heller att hon skall få en sådan. Jag tycker ändå att det senaste inlägget från statsrådet är en tydlig signal att Birgitta Dahl anser att det är fråga om ett värdefullt projekt med en stor utvecklingspotential, att det är mycket önskvärt att det kan slutföras och att medel för detta tillskjuts. Jag som inte är minister utan bara vanlig riksdagspolitiker kan se att det finns verkligt stora möjligheter i detta sammanhang, inte minst i Hedemora, där det förekommer en satsning på ett energiskogsprojekt och där Hedemora AB arbetar med att utveckla och förbättra dieselmotorerna. Man har också nära till skogshögskolan. Jag vill avslutningsvis tillägga följande: Man har här en betydande utvecklingspotential som, om de rätta besluten tas, verkligen kan möjliggöra att bioenergin får sin rättmätiga roll som motor för en progressiv utveckling.
Herr talman! Carl Frick, miljöpartiet, har framställt interpellation 1988/89:116 om miljöfarligt avfall. Jag får meddela att jag på grund av arbetsbelastningen kommer att besvara interpellationen först den 10 mars.

Herr talman! En ateist sökte i fjol återinträde i svenska kyrkan efter att någon tid icke ha varit medlem. För att markera sitt provokativa syfte framhöll mannen att han ”bestämt tar avstånd från såväl svenska kyrkans trosbekännelse som dess bekännelseskrifter”. Han ville till yttermera visso ställa upp i kyrkofullmäktigevalet och kandidera för ett parti benämnt ”Ateisterna/Agnostikerna”. Kyrkoherden i Tumba sade nej till mannens ansökan om medlemskap, eftersom han och allt annat engagerat kyrkfolk kände djup olust inför tanken att en person som deklarerat sig inte vilja vara kristen skulle kunna tvinga till sig ett medlemskap i en kristen kyrka. Mannen överklagade givetvis pastorsämbetets beslut, men domkapitlet med biskop Krister Stendahl och pastor primarius Gösta Wrede i spetsen ansåg att kyrkoherden handlat rätt och enligt det ansvar som åvilar pastor i det trossamfund som är svenska kyrkan. Mannen fortsatte att besvära sig, nu till kammarrätten, som konstaterade att eftersom han en gång döpts i svenska kyrkans ordning skall hans ansökan om medlemskap beviljas. Kammarrätten tillägger att det förhållandet att han tar avstånd från svenska kyrkans trosbekännelse och bekännelseskrifter inte utgör något hinder för medlemskap. Detta, herr talman, är statskyrkosystemet i sin prydno. Min fråga till kyrkoministern gällde vad regeringen avser att göra för att svenska kyrkan inte skall tvingas att som medlem uppta en person som är ute efter att undergräva kyrkans lära och arbete. Kyrkoministern säger nu i sitt svar att initiativ till ändrade bestämmelser bör i första hand komma från kyrkan och att regeringen därför inte avser att för närvarande ta initiativ till några åtgärder. Men, fru kyrkominister, skulle inte ett initiativ kunna tas av en regering som företräder ett parti som i sitt partiprogram slår fast: ”Förhållandet mellan stat och trossamfund ordnas i enlighet med demokratins och religionsfrihetens principer”?

Herr talman! Jag tolkar detta så att kyrkoministern precis som jag anser att det fall jag tagit upp är absurt. Då kan jag väl också tolka svaret så att kyrkoministern faktiskt vädjar till ärkebiskopen och kyrkomötet att snabbt komma med ett initiativ så att vi gemensamt kan undanröja detta absurda förhållande.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag är beredd att verka för att de flesta av de kurder som kommer till Sverige från Turkiet skall beviljas politisk asyl här. Frågan är ställd mot bakgrund av den information hon samlat in under en veckolång resa i Turkiet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att grundprincipen för den svenska flyktingpolitiken är att endast de som riskerar förföljelse i hemlandet och därför sökt fristad här är berättigade till politisk asyl i Sverige. Enbart det förhållandet att den asylsökande kommer från ett visst land eller tillhör en viss folkgrupp innebär inte att politisk asyl kan beviljas eller att personen automatiskt får stanna här. Den som efter en sådan individuell prövning enligt utlänningslagens bestämmelser bedöms sakna tillräckligt starka skäl kan följaktligen inte bli betraktad som flykting. Många av dem som inte beviljas politisk asyl får ändå uppehållstillstånd av flyktingliknande eller av starka humanitära skäl, men föreligger inte heller sådana skäl så beslutas det om utvisning. Det övergripande ansvar som regeringen har för invandraroch flyktingpolitiken ställer krav på en fast och konsekvent praxis i de enskilda ärenden som regeringen har att fatta avgöranden i. Detta, liksom utlänningslagstiftningen som sådan ger alltså inte utrymme för några generella utrikespolitiska ställningstaganden och är inte heller avsett attt göra det. Vad beträffar just kurdiska flyktingar från Turkiet är det litet oklart vilka Ragnhild Pohanka egentligen åsyftar. Menar hon de irakiska kurderna som fick en fristad i Turkiet efter den irakiska regimens brutala framfart förra hösten? Där har Sverige på vissa villkor erbjudit sig såväl att ta emot ett antal av dessa som att lämna bidrag till ett förbättrat flyktingmottagande i Turkiet. Eller menar Ragnhild Pohanka turkiska kurder som flytt från det egna landet? De får en sådan individuell prövning som lagen föreskriver. Sverige har under 1980-talet i olika sammanhang kritiserat de brott som begåtts mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Detta gäller även behandlingen av den kurdiska minoriteten. Bl.a. redogjorde utrikesministern i sitt svar på en fråga här i kammaren den 1 december förra året för den politiska utvecklingen och kraven på respekt för mänskliga rättigheter i Turkiet. Regeringens syn på saken torde därför vara allmänt känd såväl i Sverige som utanför landets gränser.

Herr talman! Tack för svaret! Jag menar inte de kurder som befinner sig i flyktingläger i Turkiet. För dem måste särskilda anstalter vidtas på olika sätt. Jag har naturligtvis fått det problem jag tagit upp i frågan aktualiserat genom att ha varit i Turkiet, men intresset för kurdernas situation ligger längre tillbaka i tiden. Snarare deltog jag i resan av den orsaken. Under vissa tider har det varit praxis att inte sända tillbaka flyktingar till vissa länder. Det var under en tid mycket sällsynt att man sände tillbaka flyktingar till Chile — det är nu många år sedan — eller att man sänt tillbaka palestinier till Libanon. Därmed inte sagt att man inte prövar varje fall individuellt. Jag menar att man skall göra det men mera generöst. Det skulle alltså bli en praxis. Det är viktigt att man noga tittar på de förhållanden som råder, och det är möjligt att en kurd i vissa situationer kan vara i sitt land. Men är han flykting, har kommit hit, sökt asyl och åker tillbaka, så har han rivit broarna och har svårt att leva ett normalt liv. Vi har ju sett hur det gick för fackföreningsledarna som for tillbaka till Turkiet. De följdes ändå av hela världens ögon. En av dem blev sänd tillbaka hit, de andra fängslades. Men det är klart att behandlingen blev bättre, eftersom världens ögon var riktade mot dem. Man har i Turkiet hela tiden vädjat till den svenska regeringen och till svenskar och andra som kommer dit: Tala om för världen hur det ser ut! Stöd oss! Hjälp oss!
Herr talman! Även om det kan verka som om det är att märka ord vill jag ändå framhålla, eftersom Ragnhild Pohanka säger att det till och från varit praxis att vi inte skickar tillbaka flyktingar, att vi aldrig skickar flyktingar, alltså när vi väl har bedömt dem som flyktingar, till något land. De är viktigt att understryka detta, för det händer ganska ofta att man förväxlar asylsökande med flyktingar. Därutöver vill jag än en gång understryka att utgångspunkten för mitt svar var att frågan var formulerad som om vi på något sätt borde införa generella regler för behandlingen av asylsökande från Turkiet. Det vore, som det står i frågan, ”ett tyst politiskt ställningstagande mot regimens sätt att förtrycka det kurdiska folket”. Det är mycket viktigt att konstatera att vi inte använder flyktinglagstiftningen för utrikespolitiska ställningstaganden. Det är egentligen i strid med de internationella normer som gäller för asylrätten, dvs. för stats rätt att ge flyktingar fristad. Omständigheterna att en stat beviljar asyl för en flykting skall enligt asylrättens principer inte ses som en fientlig handling gentemot flyktingens hemland. Det är viktigt att man inte ruckar på denna grundförut sättning om man vill bibehålla och vidareutveckla en väl fungerande flyktingpolitik — med allt vad det innebär.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag ställer mig bakom aktionen ”Ja — rum för medmänsklighet” och dess policynormer. Ett allt större antal asylsökande har kommit till vårt land under de senaste åren. Detta har lett till svårighet både att fatta snabba beslut i ärenden rörande uppehållstillstånd och att ordna kommunplacering för dem som tillåtits stanna här. Genom en rad åtgärder har regeringen verkat för att minska dessa olägenheter. Även kommunerna har gjort stora insatser för att ta emot flyktingar. Det kan emellertid inte bara vara en angelägenhet för stat, kommun eller myndigheter att ansvara för flyktingmottagandet. Även enskilda människor och folkrörelser bör ta sitt ansvar. I det perspektivet välkomnar jag varmt aktionen ”Ja — rum för medmänsklighet” som genomförs av Rädda barnen, Röda korset, svenska kyrkan, Sveriges frikyrkoråd/Diakonia och Svenska flyktingrådet. De och deras medlemmar har en viktig roll att spela. Jag noterar med särskild tillfredsställelse folkrörelsernas engagemang för att öka kommunernas flyktingmottagande. Aktionen har låtit ge ut ett s.k. policydokument, där man redovisar sin syn på hur asylsökande och flyktingar skall bemötas. Jag kan i stort sett ställa mig bakom de värderingar som ligger till grund för dokumentet. I huvudsak överensstämmer de med nu gällande flyktingpolitik.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Rädda barnen, Röda korset, svenska kyrkan och Svenska frikyrkorådet/ Diakonia samt Svenska flyktingrådet har tillsammans tagit initiativ för att öka utrymmet för solidariteten och medmänskligheten när det gäller flyktingar. De kallar sin aktion för ”Ja — rum för medmänsklighet”. I bakgrunden finns en oro som dessa fem organisationer och kyrkor har känt för att den svenska målsättningen och praxisen i flyktingpolitiken inte alltid har stämt överens. Av det skälet är det mycket tillfredsställande att höra att invandrarministern välkomnar denna aktion och att invandrarministern i stort sett ställer sig bakom de värderingar som uttrycks i policydokumentet. Med tanke på budskapet i dokumentet är det något förvånande med denna positiva inställning — även om det är välkommet. I dokumentet finns ett tjugotal punkter med förslag om förbättringar i generös och humanitär riktning när det gäller flyktingpolitiken. Dessa organisationer har uttryckt dessa förslag i remissvar på den utredning som har gjorts om utlänningslagstiftningen. Bland dessa punkter finns t.ex. åsikten att det i framtiden inte längre skall vara möjligt att ta barn i förvar, att man inte skall direktavvisa i den omfattning som har skett, att man inte skall ha polismedverkan i en asylutredning, att man skall ha ett joursystem vid mottagandet och att frivilligorganisationerna också skall vara med vid mottagandet. Det har tagits mycket liten hänsyn till dessa synpunkter i lagrådsremissen. Betyder invandrarministerns svar att regeringen är beredd att på nytt beakta dessa synpunkter i den kommande propositionen? Avser invandrarministern att ta vara på erbjudandet om frivilligorganisationernas roll i samband med ankomsten till Sverige?
Herr talman! Jag kan redan från början konstatera att det inte finns utrymme i en frågestund för att diskutera vare sig de 20 punkterna eller hela den nya asyllagstiftningen, där vi avser att lägga förslag på riksdagens bord ganska snart. Maria Leissner vet ju lika väl som jag att vi får rika tillfällen att diskutera lagen så småningom. Som jag sade i mitt svar kan jag ställa mig bakom de värderingar som ligger till grund för policydokumentet. Maria Leissner uppehöll sig speciellt i sin fråga kring den del av aktionen ”Ja — rum för medmänsklighet” som handlar om att öka kommunernas flyktingmottagning. Det var framför allt detta jag trodde frågan handlade om. Det finns många av dessa 20 punkter som jag kan instämma i. Ett exempel på en punkt där jag känner mig litet tveksam är policydokumentets skrivning om att beslut om familjesammanföring skall fattas samtidigt som beslut om uppehållstillstånd. Av den kortfattade beskrivning som finns i dokumentet får man uppfattningen att asylsökandes anhöriga som vistas i annat land och som inte ens ansökt om att få komma hit automatiskt skall få uppehållstillstånd. Vidare kräver man en översyn av förtroendeläkarinstitutet. Det är för närvarande inte aktuellt. Men för att ytterligare stärka barns situation i utlänningsärenden har regeringen, som Maria Leissner säkert vet, i oktober 1988 beslutat att en särskild förtroendeläkare med barnoch ungdomspsykiatri som specialistkompetens skall utses. Herr talman! Jag vill bara ge dessa exempel på ett par punkter där jag är tveksam, men självfallet finns det många punkter där jag kan instämma.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för dessa kompletterande upplysningar om vad som framförts i policydokumentet. Men det kan finnas anledning att särskilt fundera över det allmänna innehåll som finns i policydokumentet. Det är de skälen som ligger bakom att dessa fem organisationer och kyrkor nu går ut i en aktion. Det handlar inte enbart om att försöka övertyga ibland litet ovilliga politiker och invånare i kommuner att öka sitt mottagande av flyktingar. I denna aktion handlar det mycket om att få till stånd framför allt en mera generös praxis när det gäller utlännings ärenden och när det gäller flyktinglagstiftningen än vad som har varit fallet. Man skall helt enkelt få praxis att stämma överens med nuvarande lag och få ett antal förslag om hur lagen skall kunna bli mera medmänsklig. Jag hoppas att invandrarministerns svar innebär att man innan propositionen läggs i slutet av mars kommer att ta i förnyat beaktande det som har föreslagits från dessa organisationer.
Herr talman! Vill man verkligen göra en humanitär insats för flyktingarna i dag, skall man lägga stor vikt vid inte bara en generös bedömning av flyktingar utan framför allt vid ett generöst flyktingmottagande ute i kommunerna. Där välkomnar jag verkligen denna aktions bidrag. Jag hoppas på ett starkt engagemang -—inte bara från dessa folkrörelser, utan från alla folkrörelser.
Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till den fråga som jag tidigare ställde till invandrarministern. Det finns ett förslag i detta policydokument som är ganska nytt. Det innebär att dessa fem organisationer och kyrkor erbjuder sig att ha en roll vid ankomsten för flyktingar, bl.a. genom att upplysa dem om svensk lagstiftning och om svenska regler samt för att bistå i största allmänhet i den ganska svåra situation som många asylsökande kan vara i när de kommer till Sverige. Det här är något ganska nytt. Detta förslag har dessa organisationer kanske inte tidigare gått fram med gemensamt. Jag är därför särskilt intresserad av att höra hur invandrarministern vid uppvaktningen har ställt sig till just denna del av deras budskap. Jag ser det som ett utmärkt sätt att förstärka generositeten i svenskt flyktingmottagande. Det är ett utmärkt komplement till den mottagning som stat, regering och verk kan stå för.
Herr talman! Jag är inte beredd att i dag direkt ta ställning till just det här konkreta förslaget. Så fort jag får en chans avser jag emellertid att fördjupa mina kontakter med alla svenska folkrörelser, för att diskutera hur vi på olika sätt skall få folkrörelserna att konkret engagera sig i ett välkomnande av de grupper som söker sig till Sverige.
Herr talman! Jag vill bara till slut be invandrarministern att, innan propositionen färdigställs och läggs på riksdagens bord, ta en förnyad titt på de remissvar som frivilligorganisationerna och kyrkorna har lämnat till utredningen om den nya utlänningslagen. Jag hoppas att invandrarministern, som ny på den här posten och därmed med fräscht och öppet sinne, försöker sätta sig in och se efter om man inte på ett antal punkter skulle kunna föra in dessa mycket kloka synpunkter som har förts fram efter ett långt och gediget arbete med flyktingfrågor. Jag tror att svensk flyktingpolitik har mycket att vinna på att invandrarministern noga studerar deras förslag.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra informationen till polisen om de regler som gäller för avlyssning som tvångsmedel. Telefonavlyssning får användas som tvångsmedel i brottmål och för vissa andra ändamål. Telefonavlyssning innebär vittgående möjligheter till ingreppi förtrolig kommunikation. Det är därför noga reglerat i lag under vilka förutsättningar telefonavlyssning får ske. S.k. buggning, dvs. avlyssning med dold mikrofon, är däremot inte tillåtet som straffprocessuellt tvångsmedel. Det finns bestämmelser i brottsbalken om straff för brytande av telehemlighet och för olovlig avlyssning. Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss om vissa tvångsmedelsfrågor. I remissen läggs fram förslag till ändrade regler om övervakning av telekommunikation. Något förslag om rätt att utföra avlyssning med dold mikrofon tas inte upp i remissen. De personer hos rättsväsendets myndigheter som skall tillämpa regler om avlyssning måste självfallet noga hålla sig informerade om vad som gäller på området. Ansvaret för att reglernas innebörd och förändringar i regelsystemet förs ut till personalen åvilar i första hand myndigheternas chefer. Jag vill tillfoga att massmedierna har ägnat dessa frågor mycket stort intresse på senare tid. Några särskilda informationsåtgärder från regeringens sida för polisen anser jag därför inte vara nödvändiga.

Herr talman! Jag får tacka civilministern så mycket för svaret. Elektronisk avlyssning, buggning, tillhörde förut James Bonds värld. Numera utgör den ett vardagens samtalsämne i Sverige. I nästa steg ingår väl buggning bokstavligen i svenskarnas vardagsrum. Men det är inte nog med detta. Det har också ifrågasatts huruvida polisen avlyssnar åklagarna. Många frågar sig om vi håller på att få ett svenskt Watergate med omfattande buggning av förment opålitliga medborgare och tjänstemän under ledning av polisen. Detta är en skräckbild utan verklighetsförankring, kommer civilministern säkert att svara mig. Jag hoppas att han har rätt. Jag liksom många andra har emellertid börjat bli osäkra på den här frågan. Det beror på polisens inställning i fråga om buggning. Man anser sig tydligen ha omfattande rättigheter till illegal avlyssning och åberopar något diffust om nödrätt. Senast och särskilt tydligt har detta demonstrerats av säkerhetspolisens chef, P-G Näss. Detta är en felaktig uppfattning om gällande rätt, enligt min bestämda uppfattning, som ytterst leder till förverkligandet av den uppmålade skräckbild eller det skräcksamhälle som jag angav. Statsrådet har nu makt och möjlighet att undvika denna utveckling. Av svaret framgår att regeringen delar min restriktiva syn. Det är bra. Det borde ha klarlagts för minst tre år sedan. Civilministern anser sig emellertid inte behöva vidta några egna informationsåtgärder om gällande rätt vid buggning. Han hänvisar mera till att massmedia intresserat sig för det. Det ger upphov till en hel del följdfrågor. Den följdfråga som man måste ställa sig är vilka åtgärder statsrådet tänker vidta när det gäller den buggningsutrustning som polisen faktiskt har.
Herr talman! P-G Näss är inte chef för säkerhetspolisen i Sverige, och han tjänstgör inte heller längre vid säkerhetspolisen i Sverige. Det är givetvis djupt olyckligt att det har kommit fram misstankar om att det inom polisen skulle ha förekommit avlyssning av enskilda personer i strid med gällande regler. Det pågår en förundersökning om detta. Därför vill jag inte ge några ytterligare kommentarer till det.
Herr talman! Ja, statsrådet, jag vet att P-G Näss inte längre är chef för säkerhetspolisen i Sverige. Statsrådet vet emellertid lika väl som jag att när det här framför allt var aktuellt så var P-G Näss säkerhetspolisens operative chef och det är inte vilken polisman på gatan som helst. Det tror jag att vi kan vara överens om. Jag menar bestämt att man inte kan få vara så defensiv som statsrådet är i det här fallet och säga att informationen ordnar sig nog ändå, möjligen via myndighetschefer, och att det för övrigt har diskuterats i massmedia. Statsrådet måste ta ett eget ansvar för denna fråga. Det är ingen detaljfråga. Det handlar faktiskt om en grundläggande fråga för det svenska rättssamhället. Jag efterlyser fortfarande svaret på frågan om vad statsrådet tycker att det skall hända med den buggningsutrustning som de facto finns hos polisen.
Herr talman! Jag är inte ett dugg defensiv när det gäller dessa frågor. Jag kan emellertid inte ge mig in i förundersökningarna. Att någon skulle fått uppfattningen att vi är defensiva när det gäller dessa frågor är faktiskt fullkomligt gripet ur luften. Förundersökningen måste sedan ha sin gång, både i vad gäller huruvida det har inträffat buggning, olaglig avlyssning, och hur det har gått till.
Herr talman! Det här handlar inte om historia. Det handlar inte om vad som har hänt i förgången tid. Det handlar i stället om att man skall förebygga att sådant här skulle kunna upprepas i framtiden. Nu finns ett utomordentligt gott tillfälle att mot bakgrund av lagrådsremissen gå ut och göra en ingående informationskampanj hos de centrala delarna av polisen om hur detta skall hanteras. Det tycker jag är en självklar åtgärd. Jag upprepar för tredje gången frågan om vad som skall hända med den buggningsutrustning som uppenbarligen finns hos polisen, om buggning är förbjuden även enligt regeringens uppfattning. Den frågan kräver ett svar här och nu, herr statsråd.
Herr talman! Regeringens uppfattning är mycket klart uttryckt i den lagrådsremiss som i dag har lämnats till lagrådet. Att det pågår förundersökning om detta gör att jag inte kan gå in och diskutera såsom om fakta funnes av den art som Bengt Harding Olson vill göra gällande. Jag måste utgå ifrån att det som regeringen säger självklart är, på samma sätt som all annan lagstiftning, gällande rätt för polisen och alla andra inblandade och att detta är bekant för varje enskild polisman som har att befatta sig med sådana frågor.
Herr talman! Jag utgår ändå från att det, trots vad statsrådet säger här och nu, kommer att bli en rejäl information till polisen om hur man skall hantera gällande rätt. Jag återupptar nu för fjärde gången frågan om den här buggningsutrustningen. Den finns ju faktiskt. Detta har inte med förundersökningen att göra. Jag skulle vara den siste att be någon förstöra en förundersökning. Jag har arbetat som åklagare i 20 år och haft ansvar för förundersökningar, och jag betackar mig för all inblandning i förundersökningar, även från ministrar. Nu handlar det inte om det. Det handlar om det faktum att det finns en buggningsutrustning som uppenbarligen, enligt regeringen och även enligt statsrådet här och nu, icke får användas. Vad skall hända med den? Det behövs ett svar. Tystnaden är oroväckande.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat civilministern vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra en omfattande utslagning av våra dagligvarubutiker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I vår ekonomi bestäms strukturutvecklingen inom detaljhandeln till största delen av konkurrensen mellan olika butiker och mellan olika distributionsformer. Bl.a. genom denna konkurrens kan en hög effektivitet uppnås i distributionsledet, vilket kommer konsumenterna till godo. Inom ramen för den kommunala planeringen av bl.a. markanvändningen har kommunerna möjligheter att påverka utvecklingen av detaljhandelns lokalisering och struktur. Till grund för planeringen kan kommunala varuförsörjningsplaner upprättas. Industridepartementet har att följa och analysera strukturutvecklingen inom handel och distribution. Detta sker bl.a. inom ramen för det s.k. rådet för frågor inom handelsoch tjänstesektorn. I syfte att löpande få fram relevant analysunderlag har industridepartementet stött en rad olika projekt med anknytning till detaljhandelns utveckling. Statens prisoch konkurrensverk fick således år 1986 i uppdrag att utveckla ett system för analys av strukturförändringar inom handeln. Ett annat exempel är ett projekt rörande s.k. externa handelsetableringar. Projektet drivs sedan år 1987 av Handelns planinstitut, på uppdrag av bl.a. industridepartementet. Utredningsarbetet syftar till att öka kunskaperna om effekterna av etablering av köpcentra och affärshus utanför tätorter. Vi vet i dag för litet om de faktorer, av typen inköpsbeteende m.m., som styr handeln istadskärnorna och i närcentra, när stormarknader och liknande etableringar sker utanför städerna. Jag vill även nämna att industridepartementet är delaktigt i arbetet med projektet Handelns långtidsutredning, som pågår sedan ett år tillbaka inom Handelns utredningsinstitut. I vad gäller glesbygden följer konsumentverket utvecklingen i fråga om distribution och varuförsörjning i dessa områden. Jag vill här erinra om de möjligheter som stödet till kommersiell service i glesbygden erbjuder. Under budgetåret 1987/88 lämnades glesbygdsstöd med ca 30 milj.kr. i form av investeringsstöd, hemsändningsbidrag och driftstöd. Regeringen följer således, genom olika studier, utvecklingen inom detaljhandeln. Vidare utgår olika former av stöd, när så är motiverat, för att kunna upprätthålla varuförsörjningen i glesbygdsområden.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga, även om jag inte finner så många konkreta åtgärder som kan förbättra dagligvaruhandelns utveckling i framtiden. Orsaken till att jag frågade är att jag är bekymrad över utvecklingen i dagligvaruhandeln. Antalet butiker har minskat drastiskt under de senaste decennierna. Prognoserna ser inte heller speciellt gynnsamma ut. Det finns flera orsaker till denna utveckling. Bl.a. har lönsamheten inom de mindre dagligvarubutikerna varit svag. Många av näringsidkarna är äldre. På grund av den svaga lönsamheten har det varit svårt att få till stånd en generationsväxling. De unga vågar helt enkelt inte satsa på dagligvaruhandel på t.ex. landsbygden eller i mindre tätorter. Detta kommer förmodligen att innebära att många butiker kommer att stängas när de äldre slutar. Som jag tidigare nämnde har utslagningen av butiker pågått i flera decennier. Skillnaden är att det tidigare i regel fanns två eller fler butiker på en ort. Det gjorde att nedläggningarna inte märktes på samma sätt, eftersom det i alla fall fanns en butik kvar i bygden. Skulle den sista butiken försvinna, blir det betydligt allvarligare. Vi har i dag, som nämndes i svaret, ett glesbygdsstöd som kunnat rädda kvar en del butiker. Detta stöd är bra. Men det bör kompletteras och breddas till att gälla fler områden. Butikernas verksamhetsområden kan också breddas till att gälla även olika former av service och tjänster. Man kan t.ex. från samhällets sida lägga ut post-, apotekoch försäkringskasseärenden. Man kan också tänka sig att handlaren utför tjänster som turistvärd samt uppgifter åt den kommunala hemtjänsten. Dessutom är det ofta lämpligt att butiken tillhandahåller bankservice. Här har dock bankinspektionen på ett negativt sätt skärpt bestämmelserna för bank i butik. Det saknar jag förståelse för. Det får till följd att glesbygdsbutikerna förlorar en viktig servicegren. Jag skulle vilja fråga industriministern om han är villig att medverka till att olika t.ex. statliga serviceverksamheter kan läggas ut t.ex. hos lanthandlarna och om han är villig att medverka till en breddning av glesbygdsstödet, så att det omfattar större områden än i dag.

Herr talman! Jag tackar för det svaret, som jag tolkar som mycket positivt. Detta är viktigt. Det finns i dag behov av utveckling och förnyelse inom hela dagligvaruhandeln för att kunna bevara en kommersiell service i hela vårt land. Jag tror att det är viktigt att butikernas verksamhet breddas till att gälla också olika former av service och tjänster. Många handlare har också uttryckt önskemål om att ge sig in på denna typ av verksamhet. I den pågående landsbygdskampanjen har det från många håll framhållits hur viktigt det är med en butik i bygden. Butiken är mer eller mindre en förutsättning för att vi skall ha en levande landsbygd. Det vill jag understryka.

Herr talman! Det är som bekant inte mitt fel att Anita Gradin skall plågas här igen med att försöka besvara frågor kring ett kompetensområde som för länge sedan har blivit mycket större än den kompetens hon är ansvarig för. Jag har ställt interpellationen till statsministern. Jag har i ett brev till talmannen protesterat mot att statsministern smiter undan övergripande frågor. Jag har fått svar av talmannen, såväl skriftligt som muntligt. Jag kan säga att jag hyser visst hopp om att statsministern i framtiden skall befria Anita Gradin från de hopplösa försvarsförsök hon här försöker bedriva. Grundfrågan är givetvis: Vad är EG? Är EG denna harmlösa frihandelsorganisation, som visserligen 400 tjänstemän är sysselsatta med att anpassa oss till, men som vi enligt Anita Gradins svar inte skall behöva anpassa någonting till? Hon säger att ingenting, absolut ingenting, skall förändras. Det finns ingen antydan om att någonting skall förändras. Allting skall vara precis som det är. Men 400 tjänstemän är i full färd med att undersöka på vilket sätt vi skall anpassa oss. Är detta EG, en harmlös organisation, eller är det någonting annat? I riksdagsbiblioteket finns nu en bok som heter Macht jenseits des Marktes, en av många böcker i EG-debatten, där författaren skriver att vad som pågår är ”eine Entwicklung zur Weltmacht Europa” — en utveckling till världsmakten Europa. Det där kunde man kanske avfärda. Men ”the Tsar of Bruxelles”, som Newsweek kallar Jacques Delors, har ju själv sagt vad det handlar om. Jag har citerat det i min interpellation. Han har sagt att EG är mycket mer än en stor marknad. Det är ett gränslöst ekonomiskt och socialt område på väg att bli en politisk union som omfattar närmare samarbete i utrikesoch säkerhetspolitik. När jag frågar vilka slutsatser regeringen drar av detta, svarar Anita Gradin: ”Utrikesoch försvarspolitiken hålls utanför av Delors.” Det är ju ”goddag—yxskaft”. Jag har ju precis citerat Delors. Han säger att EG skall omfatta också utrikesoch säkerhetspolitiken. Och så säger Anita Gradin: Goddag—-yxskaft, han håller det utanför. Men det är klart, om man på det sättet leker blindbock i EG-politiken, hamnar man där Anita Gradin hamnar. Man förnekar det som direkt har sagts. Jag har ställt sammanlagt tio frågor. Anita Gradins svar är teoretiskt och hypotetiskt positiva i vissa avseenden. Hon lovar att svenska politiska beslut inte skall ställas under EG-domstolens jurisdiktion. Det var ju bra att Carl Johan Åberg där fick sig en näsknäpp i efterhand. Kanske fick han rent av silkessnöret, för att han tyckte tvärtom i den frågan. Bra, i så fall. Anita Gradin lovar att riksbanken och kronan inte skall avskaffas, vilket naturligtvis är bra. Men förutsätter det inte också att vi har kvar någon sorts valutareglering, för att det skall vara meningsfullt? Varför skall vi annars ha en egen valuta och en egen riksbank? Hon hävdar att EG inte kräver samordning av socialpolitiken. Formellt är det rätt. Men hon kan ju snacka med transportarbetarbasen Johnny Grönberg, som i Arbetet i går varnade för att det svenska facket devalveras i EG. Han hävdade att risken finns att flera tillkämpade fackliga rättigheter ifrågasätts på grund av den svenska anpassningen till EG. Varför är facket så oroligt, och blir allt oroligare, om det inte finns några faror med detta? Glidningarna och inbillningarna blir värre och värre när vi kommer in på regionalpolitiken. Anita Gradin säger att ingenting tyder på att ett närmande till EG skulle hindra Sverige från att föra en nationell regionalpolitik. Men Ronny Svensson har ju påpekat att inte ens Pajala är berättigat till regionalstöd. Vad som kanske är viktigare är att statens industriverk slagit fast att Sverige inom EG skulle utgöra ett givande och inte ett mottagande land och att inga svenska åtgärder kommer att kunna genomföras utan EG-kommissionens godkännande. Här finns bara två möjligheter. Antingen ljuger statens industriverk eller också ljuger Anita Gradin. Det är bara att välja. Vem ljuger? Det är omöjligt att båda uppfattningarna är sanna. Vi har ingenting emot att man avskaffar passtvång o.d., så att människor kan röra sig fritt. Men här handlar det om att naturvårdsverket slagit fast att tiotals grundläggande miljöskyddslagar är beroende av gränskontroll. Innebär Anita Gradins besked här att Pehr Gyllenhammars lastbilar kommer att tvingas stanna för kontroll vid gränsen i framtiden också, ja eller nej? Det allvarligaste är ändå Anita Gradins falskspel om hälsooch miljöfrågorna. Hon säger här igen att ingenting kommer att bli sämre. Tidningen Arbetarskydd skriver i veckans nummer: ”Hemlig” rapport om EG anpassning. Sämre skydd mot asbest och lösningsmedel. Man drari tidningen upp det ena exemplet efter det andra. Återigen, vem ljuger? Tidningen Arbetarskydd eller Anita Gradin? Vad kommer att hända? Bådas uttalanden kan ju inte vara sanna samtidigt. Tidningen Arbetarskydd har dessutom fått fram dessa uppgifter genom icke offentligt material. När vi har begärt material fick vi det i januari. I februari fick vi det inte. Häromdagen hade vi utrikesdebatt. Utrikesminis tern lovade då att det skulle bli ändring på den punkten. Han aviserade i utrikesdebatten att utrikeshandelsministern skulle komma med en ändring när det gäller vår tillgång till s.k. internt material. Anita Gradin kanske inte lyssnade på sin utrikesminister, men detta framgår också av protokoll. Jag tittade naturligtvis intresserat i svaret. Jag hittade ingenting, mer än en massa svammel om vad som är hemligt och inte hemligt. Hur blir det med detta — kommer vi att få tillgång till information om utredningsarbetet kring EG-anpassningen eller ej?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på de frågor jag hade ställt och uttrycker genast ett visst mått av besvikelse över att statsrådet på åtminstone fem och en halv sida av det sex sidor långa skrivna svaret uppehåller sig vid Per Gahrtons frågeställningar och i två enkla meningar vid de frågor jag har ställt. Jag tycker att det är beklagligt att vi hamnar i den situationen att debattörer som lyfter fram frågor av den typ Per Gahrton lyfter fram, som inte i nämnvärd omfattning har med realiteter att göra, får så mycket utrymme i en sådan här debatt. Det vore bra om vi kunde koncentrera oss på det som är viktigt för Sveriges framtid och inte blickade tillbaka i de långa raderna av citatböcker. Den nya Europafrågan är värd namnet Den nya Europafrågan. Den formulerades den 17 januari i ett tal i Bryssel och har föranlett många tolkningar. Det är egentligen oerhört intressant att ett tal av en statsman i en förhållandevis litet betydelsefull miljö leder till att en hel politisk debatt får ett helt nytt innehåll. Det är ju vad som skedde. Jag tror att det är viktigt att slå fast redan från början, inte minst för dem som lyssnar på debatten, att Jacques Delors, som är ordförande i EG-kommissionen, inte på något vis är EG. Han är en framstående socialistisk företrädare för en nation i EG, med en speciell uppgift, och naturligtvis utgör ingenting av det han säger representativ EG-politik. Men det som han säger är intressant ändå, eftersom en sådan statsman självfallet inte gör uttalanden utan att ha förankrat dem. Det som jag uppfattar som det centrala efter den 17 januari, och som jag mycket gärna vill att vi här inför folket debatterar ordentligt, är frågan om hur det skall bli med EFTA. Den 14 och den 15 mars skall statsministrarna i EFTA-länderna ha ett möte i Oslo. De skall då bestämma sig för hur EFTA-nationerna skall reagera på Jacques Delors följande två frågor: Skall vi fortsätta med det lågprofiliga frihandelsavtalet, eller skall vi verkligen fullfölja riksdagsbeslutet från 1988 och göra ett djupt och brett närmande till EG? För min del, och jag är övertygad om att det gäller också för utrikeshandelsministerns del, finns det ingen tvekan: Vi skall gå på alternativ två och ta varje möjlighet till ett fördjupat och breddat närmande till EG. För Sveriges skull, för de svenska ungdomarnas skull, för Per Gahrtons skull och för alla svenskars skull är detta en fullständig självklarhet. Jag hoppas att jag får en tydlig bekräftelse på detta från utrikeshandelsministern i hennes nästa inlägg. Vi måste emellertid också ta reda på hur det skall gå till. I fråga om detta har regeringen reagerat med en mycket låg profil. I de första kommentarerna sade Anita Gradin att det var mycket trevligt att få en inbjudan till litet mer — Prot. 1988/89:73 formell ordning på detta. Sedan framkom det att det inte var formerna som 24 februari 1989 var viktiga utan mer det sakliga innehållet. Och utrikesministern ägnade den här frågan några futtiga rader i sin utrikesdeklaration i debatten häromdagen. Jag har en känsla av att regeringen har en mycket låg profil inför mötet i Oslo i mars. Jag tycker att det är tid för regeringen att nu visa litet profil t.ex. när det gäller tullunionen. EG är ju en tullunion, men EG är mycket mer, Per Gahrton. EG är en institution som syftar till kulturell gemenskap, utbildningsgemenskap och en mängd andra saker. Men EG är framför allt en tullunion. Skall Sverige fullfölja Luxemburgdeklarationen, dvs. den deklaration som avgavs 1984 och som syftade till ett fördjupat samarbete mellan EFTA-nationerna och EG, måste Sverige ta ställning till om man vill arbeta för en tullunion. Min uppfattning är att det är nödvändigt att Sverige gör det, och jag vill gärna höra Anita Gradin säga att Sverige måste göra det. Och när hon har sagt det, eftersom jag hoppas att hon säger det, måste hon också tala om hur de institutionella problemen som uppkommer skall lösas. Vi i Sverige behöver ju ha institutioner för handläggning av gemensamma handelspolitiska frågor, vi behöver ha institutioner för insyn och genomförande, och vi behöver ha institutioner framför allt för tvistelösning. Denna enkla mekanism inger tydligen Per Gahrton och liknande debattörer något slags ångestkänsla, som om all världens orättvisa skulle landa i Sverige den dagen. Sanningen är i stället den att vi i Sverige därmed skulle få ett institut som på rättsliga grunder avgör vad innehållet är i de överenskommelser som Sverige av fri vilja och i majoritetens politiska viljas riktning har beslutat att ansluta sig till. Vad gör man i regeringskretsen för att lösa problemet kring tullunionens verkställighet? Vi vet ju att EFTA-kretsen är mycket splittrad, och Anita Gradin och jag har många gånger diskuterat de problem som detta medför. Jag vill därför fråga Anita Gradin vad det finns för signaler och förberedelser för ett misslyckande i Oslo? Jacques Delors tal är ju egentligen ett underkännande av det breda anslag som Anita Gradin och den svenska delegationen lyckades genomföra vid Tammerforskonferensen förra sommaren. Om detta breda anslags lösligt sammanhållna EFTA-grupp inte kan fungera i framtiden, vad gör vi då? Är vi beredda att gå vidare med grupper av EFTA-nationer? Låter vi EFTA falla sönder? Är vi beredda att låta Sverige gå vidare mot EG på egen hand?

Herr talman! Jag skall instämma i Nic Grönvalls anförande på en enda punkt, nämligen att det som är viktigt att debattera i dag är vad som är viktigt för Sveriges framtid. Då skall man diskutera de långtgående konsekvenserna av den EG-harmonisering som Sverige håller på med. Jag instämmer med Per Gahrton i att detta är ett problem. I den utrikespolitiska debatten häromdagen gick det inte att diskutera EG-politiken, eftersom det är handelspolitik. När vi nu har en handelspolitisk debatt går det inte att diskutera EG-politikens långtgående säkerhetsoch försvarspolitiska konsekvenser; i dag skall vi tala om handelspolitik. Jag blir mycket förvirrad av 65 detta. Vilken instans skall man vända sig till för att diskutera just de avgörande och långtgående konsekvenserna när det gäller försvarsoch säkerhetspolitiken? Jag förstår inte hur Anita Gradin kan säga att utrikesoch försvarspolitiken hålls utanför av Delors. Jag vill t.ex. ta upp Irland, vilket jag även gjorde häromdagen. Irland är det enda neutrala land som är medlem i EG. Det har sagts att det gått bra trots att Irland är neutralt, och Irland skulle naturligtvis stå utanför försvarsoch säkerhetspolitiken. Då händer följande. Irland skulle som alla andra EG-medlemmar skriva under det dokument som heter Single European Act och som reglerar det försvarsoch säkerhetspolitiska samarbetet. Då startade en rörelse i Irland som anser att detta inte kan vara förenligt med Irlands neutralitet. Och i en dom så småningom fastslås mycket riktigt att det strider mot författningen. Då går den irländska regeringen ut i en kampanj där den säger att alla som inte vill skriva under Single European Act inte är Europasinnade utan vill tillbaka till stenåldern — vi känner igen alla argument. Man ändrar på författningen, och Irland skriver under. Detta visar ganska klart att EG inte är beredd att tolerera några neutralitetsförbehåll. Ändå säger Anita Gradin envist att det är möjligt. Nu vet jag att regeringen säger att den inte diskuterar medlemskap utan en så nära anslutning som möjligt. Men det är en konstruktion som inte är hållbar. Den bygger nämligen på att det skulle vara möjligt att skilja ut försvarsoch säkerhetspolitiken från den övriga politiken, från den ekonomiska politiken och från handelspolitiken. Jag anser att det är en omöjlighet. Den materiella grunden för vår försvarsoch säkerhetspolitik är naturligtvis handelspolitiken och den ekonomiska politiken. Vår förmåga att hålla oss utanför, att hålla oss självständiga, att inte falla till föga för påtryckningar har ju en materiell grund i vår vardag. Det handlar om att köpa och sälja, och det handlar om att ha en export som är beroende eller inte. Den här ekvationen går inte ihop. Jag skulle vilja höra hur Anita Gradin ser på detta och hur hon tror att det över huvud taget kan vara möjligt. En annan sak som jag har reagerat på i interpellationssvaret är följande: ”Ett av EFTA:s grundläggande mål är att bidra till utvecklingen av frihandeln i världen.

På vilket sätt, Anita Gradin, kommer detta att spela en positiv roll i förhållande till och utvecklingen av tredje världens länder? Jag har mycket svårt att se hur det skall gå till. Men jag vore mycket tacksam om jag får ordentliga och framför allt konkreta svar. Den tredje frågan är: Hur tror Anita Gradin att det skall vara möjligt att skilja ut kärnteknologin och vapenteknologin från det övriga industriella samarbete som Sverige är på väg att gå in i? Jag tror att det i dag står klart för väldigt många att det i den här sammansmältningen i det militärindustriella komplexet inkl. det kärnteknologiska samarbetet är omöjligt att skilja ut det ena från det andra. Forskningsprojekt och utvecklingsprojekt går in i varandra på ett sätt som gör att det är fullständigt omöjligt att säga att det ena är civilt och det andra är militärt. Hur har regeringen tänkt sig att kunna göra denna uppdelning? Hur har regeringen tänkt sig att kunna stå utanför å ena sidan och innanför å andra sidan? Det är tre frågor som jag gärna skulle vilja ha mycket konkreta svar på.

Herr talman! Det var intressant att ta del av det interpellationssvar som Anita Gradin lämnade på Per Gahrtons och Nic Grönvalls interpellationer. Det här är ju för Sveriges framtid väldigt centrala frågor. Det är viktigt att vi för en kontinuerlig diskussion. Sambandet mellan hur vi hanterar EG-frågan och den svenska neutralitetspolitikens öde är väldigt starkt och uppenbart. Neutraliteten är en av Sveriges viktigaste politiska tillgångar. Det är ju vår neutrala ställning och neutralitetspolitik som gör att vi kan spela en roll i internationella diskussioner som kanske inte annars står i proportion till vår storlek och styrka. Det måste alltså vara ett viktigt och centralt mål att se till att vi kan bibehålla basen för den svenska neutralitetspolitiken, inte bara för att kunna hålla oss utanför ett framtida krig som vi hoppas och tror aldrig skall komma, utan också för att kunna spela den aktiva internationella roll som vi tycker att vi vill och behöver göra. Den svenska neutralitetspolitiken är någonting som vi själva har valt och som vi själva måste se till blir trovärdig. Det är inte någonting som regleras i internationella avtal eller garanteras av främmande makter, utan det hänger på oss själva att se till att den är trovärdig. Det förutsätter att vi har tillräckligt starkt försvar för att vår omvärld skall kunna tro att vi är kapabla att försvara oss själva, att vi inte räknar med att andra skall göra det åt oss. Det förutsätter att vi verkligen kan föra en självständig utrikespolitik, att ingen behöver tro att vi går andras ärenden. Det förutsätter naturligtvis också en rimlig ekonomisk självständighet, ett rimligt mått av ekonomiskt oberoende i förhållande till olika maktgrupperingar i världen. Här är EG-relationerna viktiga. EG-medlemskap innebär ju total ekonomisk integration. Det innebär redan nu ett betydande utrikespolitiskt samarbete. Det finns klart uttalade mål om att det skall drivas mycket längre och kanske också kommer att innefatta säkerhetspolitiska överväganden. Detta gör att det är en ganska orimlig tanke att Sverige skulle bli medlem i EG och sedan försöka ge sken av att vi har bibehållit vår neutralitetspolitik. Herr talman! Den moderata argumentationen i det sammanhanget skapar en viss förundran. Moderaterna är ju traditionellt ett väldigt nationellt sinnat parti, som vill slå vakt om svenskt oberoende och självständighet. Det märks inte minst i den försvarspolitiska debatten. Men i EG-frågan är plötsligt moderaterna ett helt annat parti. Där är moderaterna det parti som visar störst beredvillighet att skjuta frågan om neutralitet och oberoende åt sidan. Carl Bildt talade i utrikespolitiska debatten t.o.m. om att vi visst skulle kunna samordna vår utrikespolitik med EG i viktiga avseenden även utan medlemskap. Det är någonting som jag har väldigt svårt att få att gå ihop men som kanske Nic Grönvall kan förklara för mig. Lika paradoxal är egentligen miljöpartiets inställning på den andra kanten. När vi talar om EG-relationer delar sig miljöpartiets gröna färg, som partiet ju delar med oss, upp i sina beståndsdelar och blir blågul. Någonting mera nationalistiskt än att höra Per Gahrton tala om EG-frågan är det svårt att tänka sig. Men när vi diskuterar försvarsoch säkerhetspolitik är miljöpartiet det parti här i riksdagen som nästan överträffar vpk när det gäller att ta lätt på vårt behov av att kunna värna vår självständighet och vårt oberoende. Det här är gåtor som jag hoppas kommer att lösas i den fortsatta debatten. Det viktiga för oss är att vi naturligtvis tar till vara de samarbetsmöjligheter som finns på handelsområdet och när det gäller vetenskap, utbildning och miljövård, men att vi ser till att vi bibehåller en rimlig grad av ekonomiskt och utrikespolitiskt oberoende och att vi inte drabbas av kvalitetsförsämringar och ambitionssänkningar på miljöområdet. Det här är ett väldigt grannlaga arbete. Det kräver framför allt en fri och öppen debatt. Det kräver också en ordentlig delaktighet av alla politiska krafter. Det är här som jag tycker att regeringens hållning skapar en del oro. När vi tar upp dessa frågor i en partimotion får vi snubbor av statsministern. Statsministern går ut och säger att vi i centerpartiet stör den enighet som EG-förhandlingarna kräver. Locket på debatten — det verkar vara regeringens inställning. Det tror jag vore väldigt olyckligt med hänsyn till den betydelse som dessa frågor har för framtiden. Man har bildat ett EG-råd, där regeringen sitter tillsammans med ledare från fackliga organisationer och näringslivet och gör upp dessa frågor, medan det parlamentariska inflytandet är väldigt blygsamt. Det har varit hänvisat till EFTA-delegationen, där hittills inte ens alla partier varit representerade. Nu kan man tänka sig att utvidga EFTA-delegationen. Men frågan kvarstår: Är regeringen beredd att ge oppositionspartierna verkliga möjligheter att nära följa arbetet i fråga om harmonisering med EG och förhandlingarna med EG? Är regeringen beredd att ge resurser, gärna i form av en särskild EG-delegation, och tillåta en öppen och fri debatt i dessa frågor?

Herr talman! Jag lyssnar med viss förvirring på den här debatten. Är det verkligen realistiskt att tro att vi i vissa frågor, som utrikeshandelsministern tycktes mena, skall samarbeta med EFTA för att gemensamt stå starkare i förhandlingarna med EG och att vi i andra frågor skall agera ensamma? Det rimmar i varje fall väldigt dåligt med de besked som Jacques Delors har givit. Sedan kan man påstå att vad Jacques Delors säger inte betyder någonting; men det är helt orealistiskt. Jag är också förvirrad när det gäller beskeden om hur det skall bli med EG-domstolen, huruvida den skall få döma hur Sverige skall handla. Herr Grönvall väntar tydligen förtjust på de domsluten. Men jag har uppfattat utrikeshandelsministern så, att han menar att vi inte kommer att hamna under EG-domstolens jurisdiktion. När jag i tidigare sammanhang har frågat UD:s handelspolitiska avdelning hur undantagsreglerna för människors och djurs liv och hälsa skall tolkas har jag fått svaret: ”Det vet vi inte ännu. Det är en öppen fråga.” Har det nu hänt något nytt på det området som gör att vi i Sverige kan säga att vi även i fortsättningen kommer att få bestämma över oss själva, även om vi har ett nära samarbete med EG? Det var ett bra besked att vi skall samarbeta med EFTA så långt det går för att gemensamt med våra EFTA-bröder få en bra förhandlingsposition. Men jag uppfattade det som stod i tidningen häromdagen så, att utrikeshandelsministern menade att EFTA inte får bli någon bromskloss i våra förhandlingar med EG. Även där tycker jag att läget är litet förvirrat. Framför allt är det väldigt märkligt att man kan tolka samma uttalande, samma tal och samma referat av Jacques Delors på så helt olika sätt. Är det översättningarna eller är det förståelsen för vad han faktiskt säger som ställer till bekymmer? Jag hoppas, herr talman, att få svar på dessa frågor.

Herr talman! Debatt är nästan alltid meningsfull, och det gäller självfallet också debatten mellan partierna i Sveriges riksdag om EG. Man skall aldrig överge tron att man kan öka förståelsen och samhörigheten mellan olika meningsriktningar. Men i den här frågan föreligger grundläggande meningsskillnader som har att göra med olika ideologier. Jag tror att det därför är skäl att ha i minnet att de inte kan förenas. Skulle man försöka ge sig på att förena dem, kunde det bli till skada och inte till nytta. De fyra partier som har ställt sig bakom betänkandet förra året, dvs. socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern, vägleds alla i större eller mindre grad och med större eller mindre hetta av bekännelse till internationalism, marknadsekonomi och frihandel. Vpk gör inte det. Det partiet har en annan ideologi. Det har uppenbarligen numera också miljöpartiet, även om det är svårt att riktigt veta vad det alltid är för grundläggande ideal som styr dess agerande. Man skall respektera varandras olika värderingar och ideologier, men de skall också hållas i minnet när man kommer till praktiska beslut. Enligt min mening finns det i vårt förhållande till den gemensamma marknaden uppenbarligen inga förutsättningar att få till stånd en kompromiss som omfattar alla de sex partierna, helt enkelt därför att vi vägleds av olika synsätt. En sådan kompromiss skulle tvärtom kunna bli till skada för Sverige och inte till nytta. Det hindrar inte att Per Gahrton ställer en del viktiga frågor och gör en del viktiga påpekanden om problem som måste lösas i vårt förhållande till den inre marknaden och till EG. Det är angeläget att göra klart vad som skall vägleda de svenska diskussionerna, när man brottas med de problemen. Om vi inte klarar av att lösa dem, vad händer då? Ja, då kommer vi att få en sämre ekonomi i Sverige. Vi får ett lägre välstånd. Det betyder att vi får mindre resurser att klara äldrevården, miljöskadorna, familjepolitiken, biståndet och mycket annat. Om vi inte kan harmonisera oss med en hel del av den inre marknadens regler, kommer vi att ha kvar en byråkrati som fjärmar oss från de marknader som är de viktigaste för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Det betyder att svensk ungdom får färre möjligheter att studera på kontinenten. Det betyder att svenska medborgare får mindre rörlighet i Europa. Man kan ta de nackdelarna, om man inte tycker att det är viktigt att komma över dessa friheter. Men om man menar att det är viktigt att vi får del av dessa friheter i Europa, då skall man också vara beredd att gå in och försöka hitta lösningar på de svårigheter som Per Gahrton har tagit upp, lösningar som är acceptabla från svensk utgångspunkt. Inte minst gäller det faktiskt miljöfrågorna. Med nationell självtillräcklighet kommer vi inte heller att klara den svenska miljön. Jag vill bara försäkra Anita Gradin om att i regeringens arbete på att låta Sverige bli delaktigt i den inre marknadens fyra friheter har hon och regeringen folkpartiets stöd. När det gäller samordningen med EFTA i detta arbete har jag heller inte någon annan mening än att vi skall försöka så långt det någonsin är möjligt att gå den vägen att samordna oss med de andra EFTA-länderna. Vi får ju vid statsministermötet en test på om detta är möjligt. Man kan emellertid ha sina dubier om det är möjligt att låta detta vara den enda väg som vi skall gå och om det blir tillräckligt effektivt att förhandla den vägen. Jag skulle därför vilja få veta om utrikeshandelsministern har någon alternativ strategi, för den händelse det inte är möjligt att komma fram EFTA-vägen i den utsträckning som är till gagn för Sverige och svenska medborgare.

Herr talman! Anita Gradin säger att utrikespolitiken och försvarspolitiken inte skall omfattas av de här diskussionerna om EG-anpassningen. Men ett område som tillhör Anita Gradins kompetensområde är vapenexporten, och jag skulle vilja ställa några frågor kring den. I en utredning som gjordes för drygt ett år sedan av Bengt Gustavsson togs krigsmaterielexporten och krigsmaterielproduktionen i Sverige upp. Där diskuterades bl.a. samarbetsavtal med andra länder och utveckling av vapen. Det blev en stark reaktion i frågan om samarbetsavtal. Sedan visade det sig att det redan existerade samarbetsavtal, som vi inte var helt medvetna om ens här i riksdagen. Nu undrar jag: Hur blir det vid en sådan här anpassning — är diskussionen om samarbete då överspelad, tvingas man då helt enkelt in i ett samarbete när det gäller utveckling av vapen och kan vi då inte heller ha några restriktioner när det gäller export av vapen? Vi kan ju se hur förhållandena är i Europa i detta avseende och på den politik som t.ex. Frankrike bedriver. Jag tycker att det är ganska avskräckande om vi skulle tvingas in i en sådan vapenpolitik. Anita Gradin säger i svaret när det gäller riksbanken och den svenska kronan att det monetära samarbetet måste analyseras både grundligt och förutsättningslöst med utgångspunkt från vad som är mest ändamålsenligt för Sverige och att ett sådant analysarbete för närvarande pågår. Då undrar jag: Vad pågår när det gäller vapenindustrin och vapenexporten? I fråga om riksbanken och kronan kan Anita Gradin slå fast att det inte finns några planer på att avskaffa dessa. Vad finns det för planer eller tankar när det gäller vapenexporten?

Herr talman! Jag välkomnar Pär Granstedts inlägg. Jag syftar då på att centern fortfarande har ett visst behov av att ge oss någon sorts släng. Men det får vi väl bjuda på. Jag tror inte att många längre tror att vår grundsyn hänger samman med någon sorts blågul nationalism. Den gröna rörelsen är i ordets djupaste bemärkelse internationalistisk. Vi har dessutom stöd av de gröna partierna i hela Västeuropa. Det viktiga är att centern håller på att bryta sig ut ur de fyras gäng och att centern närmar sig oss andra gröna. Kanske kan vi återupprätta en segrande front, precis som vi gjorde i kärnkraftsfrågan. Det finns ett starkt behov av det. Jag tycker att det är positivt att Ingemar Eliasson inser att jag ställer viktiga frågor. Dessutom tycker jag att det är avslöjande att Nic Grönvall betraktar frågorna som saker som inte har med realiteter att göra. Men för moderaterna är inte lösningsmedel, cancerframkallande substanser, arbetarskyddsbestämmelser etc. — tidningen Arbetarskydd kan rapportera om dessa saker — några realiteter. Det intressanta är att man inte har fått rapporten från sin egen arbetsgivare, arbetarskyddsstyrelsen. Papperna har nämligen varit hemliga. På ledarplats skriver man i tidningen Arbetarskydd att det pågår mörkläggning på departement. Man frågar: I vems intresse är det som man på departementen försöker hindra att viktig information om EG-anpassningen når offentligheten? Den frågan ställer jag också nu till Anita Gradin. Det är bra att vi nu skall komma med i EFTA-delegationen. Men det vore ännu bättre om folkrörelser, press och alla andra kunde få tillgång till det material som finns om EG-anpassningen. Vi fick tillgång till en del material i januari. Men i februari hade man plötsligt lagt på locket. Vi har således inte längre tillgång till det materialet. Ändå handlar det om ett material som tidningen Arbetarskydd har kunnat publicera, som visar att EG-anpassningen leder till försämringar på punkt efter punkt när det gäller konsumentsäkerhet, miljöskydd, arbetarsäkerhet osv. Regeringens tes är och förblir — och det är det grundläggande, det märkliga och det obegripliga i sammanhanget — att vi skall anpassa oss men att det inte får kosta någonting. Inte på någon enda punkt medger Anita Gradin att vi faktiskt måste förändra någonting för att få tillgång till denna gigantiska marknad. Alla EG-anhängare säger ju att vi måste anpassa oss. Vi måste avskaffa handelshinder. Kan Anita Gradin ge något exempel på ett s.k. icke-perifert handelshinder i fråga om vilket Sverige faktiskt tänker anpassa sig till EG? Jag är i och för sig väldigt tacksam om det inte blir någon sådan anpassning, och det är också vår målsättning. Men hur skall ni kunna leva upp till riksdagsbeslutet i detta avseende där det sägs att man skall anpassa sig helt? Det finns här en grundläggande motsättning som måste klaras ut. Antingen måste Sverige anpassa sig — och därmed försämra en rad miljöbestämmelser — eller också blir det ingen anpassning. Summan av kardemumman är att om man skall uppfylla Anita Gradins löften, blir det ingen anpassning. Är det en riktig tolkning? I så fall tackar vi och tar emot.

Herr talman! Den här debatten blev just så spännande och livgivande som man hade hoppats på. Jag håller med Ingemar Eliasson om att det behövs. Jag skall bara helt kort ägna mig åt statsrådets senare inlägg. Därefter vill jag försöka diskutera med mina andra meddebattörer, för det tycker jag ger mycket. Först och främst är EFTA inte den enda vägen. Men nu står vi inför ett nödvändigt vägval, så till vida att jag tror att den tid är förbi då det breda anslagets politik innebar att man kunde forma EFTA-grupper, EFTA nationer, i olika konstellationer i olika frågor. Vi måste alltså i diskussionen i Oslo förbereda oss för en framtid inom EFTA-ramen, som är fast och som håller. Det kommer att ställa stora krav på fasthet när det gäller den svenska politiska profilen i den frågan. Per Gahrton har en grundinställning som är beklaglig, nämligen att det skulle finnas partier som vill försämra svenska förhållanden. Det är ett grundlöst påstående som inte återfinns i något politiskt material, och det gäller i varje fall inte oss. Jag är, Per Gahrton, alldeles övertygad om att det är bäst för både den yttre och den inre miljön — och reglerna blir bäst — om formuleringarna görs i det internationella samfundet, så att alla nationer antar samma nivå. Då slipper vi diskussioner om att arbetsmiljön och kostnaderna för denna skulle vara konkurrensfaktorer. Jag tror tvärtom att det är det internationella samarbetet som möjliggör verklig garanti för god miljö. När jag nu för första gången i en debatt träffar kommunisten Schyman, gör jag det med stort intresse. Jag vill emellertid genast säga att jag tror att hon har fel på en punkt, nämligen i fråga om att ”Acte Unique” skulle vara något slags dokument som möjliggjorde för EG-staterna att driva försvarsoch säkerhetspolitik. Det är inte sant. ”Acte Unique” var en vidgning av Rom-traktaten, som innebar att det etablerades någonting som har kallats politiskt samarbete, men det finns inte alls några majoritetsbeslutsrättigheter i ”Acte Unique”. Och alla vi som sysslar med dessa frågor vet mycket väl att många av nationerna intar en avståndsmässig hållning till säkerhetspolitiska frågor inom ramen för EG. Till sist vill jag säga till Gudrun Schyman att solidariteten med tredje världen kanske är en av de starkaste krafterna i det internationella samfundets liv. Det kommer till uttryck på miljöområdet, där vi i främsta rummet har att ta hänsyn till det globala ansvaret. När det gäller biståndet till utvecklingsländer är det multinationella biståndet det mest verkningsfulla. Bistånd, givet av Europas nationer i tillväxt, kan bli ett verkligt och väl avvägt bistånd till den utvecklande delen av världen — mycket bättre än ett nationellt biståndsprogram.